Fru talman! Europatanken föddes i en innerlig längtan efter fred på en av krigets fasor förödd kontinent. Receptet för freden blev att skapa stabilitet genom dialog och ett på lag grundat samarbete med starka institutioner. Receptet har varit framgångsrikt, och den europeiska familjen är nu på väg att enas. I dag manifesterar vi vårt stöd för den europeiska familjen. Det är en familj som Sverige har tillhört, med eller mot sin vilja, de senaste tusen åren. Framför allt är detta en gemenskap av värden och idéer. Fru talman! Därför blir man beklämd när företrädare för två av riksdagens partier konsekvent förnekar och smutskastar denna gemenskap. Vi ser i dag en växande vänsterpopulistisk rörelse i Sverige, och för den delen även i andra länder. Den har minst sagt grumliga ideal. Genom att ta avstånd från såväl globalt som europeiskt samarbete förespråkar man i praktiken en världsfrånvänd isolationism. Man förespråkar till synes enkla lösningar: nej till EU, nej till frihandel. Man accepterar inte att Sverige tar sitt ansvar för Europas gemensamma ansträngningar att bygga fred och välstånd för sina medborgare. De enkla lösningarna är falska. Sanningen är den att vi måste engagera oss i ett samarbete på de arenor som för tillfället erbjuds, även om de inte är helt perfekta. I dag är EU den utan jämförelse bästa möjligheten för Sverige att lösa gränsöverskridande problem som exempelvis miljöförstöring och internationell brottslighet. Fru talman! EU har med tiden getts allt större uppgifter, i takt med internationaliseringen av politik och ekonomi. Med ett ökat ansvar på alltfler politikområden måste också unionens funktionssätt löpande reformeras. En reformering krävs för att öka det folkliga förtroendet för unionen och för ökad effektivitet i beslutsfattandet. När EU nu utvidgas till att omfatta uppemot 27 medlemsländer blir behovet av reformer uppenbart. Reformerna måste bli genomgripande för att skapa en ny och bättre union. Det behövs någon form av konstitution för Europa. Den s.k. gemenskapsmetoden, som innebär en på lag grundad demokratisk samarbetsform, måste förbli central för EU. Fru talman! Vi kristdemokrater känner en viss oro inför hur dagens EU-samarbete fungerar, ett samarbete som har vidgats till att omfatta alltfler nya och känsliga politiska områden, t.ex. sysselsättningspolitik och säkerhets och försvarspolitik. Det problem vi ser är att alltmer av EU:s dagordning sköts med mindre tyngd på de sedvanliga institutionerna. I stället är det regeringarna som på toppmöten tar beslut som inte alltid är väl förberedda. Detta innebär en risk för demokratin och kontrollen av EU:s makt. Principen för EU:s arbete är ju en maktfördelning mellan Europaparlamentet, kommissionen och ministerrådet som ska garantera insyn och ett demokratiskt inflytande från folkets valda representanter. Vi anser att den kunskap som kommissionen och parlamentet besitter bättre måste tas till vara, men tyvärr märks en tydlig vilja från vissa håll att centralisera alltmer makt till ministerrådets slutna överläggningar. Fru talman! Är det så att dagens nationella ledare har förlorat engagemanget för Europatanken och i stället väljer ett fokus på sig själva? Europatanken innebär ju att sätta vår gemensamma framtid över egennyttan och det egna maktbegäret. Förlorar vi detta engagemang kommer vi att förlora mycket. EU behöver en form av konstitution. En sådan kan se ut på många olika sätt, men den måste bli enklare och mer lättförståelig än dagens snårskog av regelverk. Om människor lättare kan förstå hur unionen fungerar och vilka uppgifter den har kommer förtroendet för EU hos oss medborgare också att öka. En konstitution bör innehålla målen för EU:s verksamhet - fred och säkerhet, den inre marknaden m.m. Även nya mål måste skrivas in, inte minst att unionen ska främja en långsiktigt hållbar utveckling ekonomiskt och miljömässigt. Vidare bör en sådan konstitution också innehålla beslutsregler, att man för effektivitetens skull bör kräva att fler beslut ska fattas med kvalificerad majoritet. Enhällighet innebär en alltför stor risk för skadliga blockeringar, speciellt nu när medlemsantalet stiger uppåt 27. Ett exempel där majoritetsbeslut behövs är miljöstyrande avgifter på koldioxid. Fru talman! Dagens svårförståeliga system med flera olika beslutsmodeller - medbestämmandeförfarande, samtyckesförfarande och samarbetsförfarande - måste ändras till en enkel och tydlig beslutsgång. En konstitution bör även innehålla en bestämmelse om hur förändringar och tillägg i konstitutionen kan göras på ett regelmässigt sätt. De senaste årens kalabalik under regeringskonferensernas nattmanglingar måste undvikas. Konstitutionen bör också tydliggöra var gränserna för EU:s kompetens går. Kanske kan det göras med någon form av principdeklaration över olika kategorier av beslut som EU bör ges ansvar för. De ska vara av karaktären nationsgränsöverskridande beslut och politikområden. Det finns en inneboende tendens i EU-samarbetet att successivt absorbera mer och mer beslutsmakt, vilket måste motverkas. Subsidiaritetsprincipen, att fatta beslut på den för medborgarna bästa nivån, måste vara en ledstjärna för EU:s arbete i förhållande till nationerna. För att den verkligen ska komma till användning borde subsidiaritetsprincipens tillämpning preciseras bättre. Dessutom behövs en prövningsmekanism för att följa upp att subsidiaritetsprincipen efterlevs. EU behöver avgränsa och fokusera sitt arbete och sitt ansvar. Unionen ska göra rätt saker bättre. Fru talman! En konstitution är inte detsamma som att göra EU till en stat eller en federation. EU bör förbli unikt som en hybrid av mellanstatliga och överstatliga beslutsformer. Även fortsättningsvis bör det vara medlemsstaterna själva som ger beslutsmakt åt unionen. Naturligtvis måste de små staternas ställning värnas särskilt. Fru talman! En konstitutionalisering handlar till sist om att göra unionen mer lättbegriplig, att stärka demokratin, att göra unionen mer handlingskraftig där så behövs. Bara om EU kan lösa våra gemensamma problem kommer medborgarna att godkänna dess värde. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag till beslut i betänkandet.

Fru talman! Det har påpekats av flera talare hur enigt detta av konstitutionsutskottet och utrikesutskottet sammansatta utskott är. Det är riktigt ur den synpunkten att vi är eniga om att vi ska diskutera framtidsfrågor. Så heter också betänkandet, EU:s framtidsfrågor. Det är vi eniga om. Men sedan slutar enigheten. Det framgår också av de inlägg som gjorts här. Jag tror att det är viktigt att partierna redovisar sina ståndpunkter klart och tydligt. Jag ska här försöka redovisa Folkpartiets syn på framtidsfrågorna. Det framgår också tydligt att vi drar åt olika håll, under det att vissa partier vill fördjupa, gå vidare, utvidga samarbetet mer och mer, vill andra partier dra sig lite mer tillbaka och tänka mer på det nationella och i slutändan helst lämna unionen. Det finns stora skillnader. Det är ingen hemlighet. Denna olika syn har vi diskuterat i åratal. För Folkpartiet är den historiska delen viktig; varför vi över huvud taget diskuterar europeiskt samarbete. Det har sagts av ordföranden i utskottet hur Europa låg i spillror och hur man försökte hitta nyckeln till att inte återfalla till nya krig. När den franske utrikesministern Robert Schuman i dag för 51 år sedan lade fram förslaget om kol och stålunionen, lades embryot till det vi har i dag fram. Utvecklingen under första halvseklet är unik i europeisk historia. Vi har upplevt en period på mer än 50 år där länder i Europa inte har startat krig med varandra. När har vi sett 50 år av den typen av fred i Europa? Redan under första halvan av 1900-talet genomgick vi två världskrig. Detta är starten på det hela. Sedan har utvecklingen gått successivt framåt. Två steg framåt, ett steg tillbaka. Det har varit mycket snubbeltråd, många trösklar att gå över, men man har envist arbetat vidare mot närmre samarbete, att ta bort gränser, att öka kontakten mellan människor och länder. Därmed har denna unika situation skapats. EU har genomlevt det kalla kriget, murens fall och äntligen ett svenskt medlemskap i denna union. Klarar vi som nu har att fortsätta arbetet de visioner och den framtidsblick som fanns för 50 år sedan hos de statsmän och andra som satte dagordningen? Jag tror att man ska ha det långa perspektivet i framtidsdiskussionen - 50-100 år. Vilket EU, vilket Europa, ärver våra barn och barnbarn, de som lever i Europa om 50 år? Är det ett fredligt Europa? Är det ett Europa med nära samarbete länder och folk emellan? Såsom jag ser det är det två stora utmaningar som den europeiska unionen står inför. Den ena är utvidgningen, att få in fler medlemmar i unionen. Det är intressant att se att svenska folket är skeptiskt till EU, men ändå vill man att fler länder ska vara med i samarbetet. Det är någonting som inte riktigt stämmer där. Jag har funderat mycket över varför det är så. Varför är svenska folket så positivt till att fler länder ska in i detta samarbete samtidigt som man är skeptisk till det? Det är kanske en sund skepticism. EU har inte lösningar på allt. EU är inte perfekt. EU är ständigt i utveckling. Det är bättre att fler är med i detta fredsarbete. Detta är den ena utmaningen. Nu gäller det att få in fler medlemmar. Många av kandidatländerna sitter hemma och arbetar febrilt på att anpassa sig enligt de lagar och statuter som EU har för att bli medlemmar. Nu gäller det för EU och dess medlemmar att göra sin hemläxa och se till att man släpper in nya medlemmar. Där ligger ett tungt ansvar på ordförandelandet Sverige att i Göteborg klart och tydligt ge ett tidsschema för hur detta ska gå till. Den andra stora utmaningen är det jag berörde, nämligen EU:s bristande förankring hos medborgarna. Varför är det så? Man upplever kanske EU som byråkratiskt, EU lägger sig i så mycket detaljer, hela jordbrukspolitiken, den orättvisa handeln med utvecklingsländerna, osv. Det finns mycket att göra i en framtid för EU. Nu har vi vissa uppgifter att ta tag i efter Nicemötet. Nu gäller det att arbeta vidare på miljöområdet, när det gäller kampen mot brottsligheten, för värnandet av säkra livsmedel och framför allt för att säkra freden i Europa. Jag ska redovisa några av Folkpartiets framtidsvisioner när det gäller hur vi vill se EU utvecklas. Först och främst är det EU-parlamentets framtida roll. EU-parlamentet är det enda folkligt förankrade organet i EU. Det består av parlamentariker som är valda av folket. Då gäller det också att ge det mer makt, så att människor upplever att det är där makten ligger och att det är där vi kan påverka via val. Det är val vart femte år till EU-parlamentet. Naturligtvis är det viktigt att vi arbetar för att alltfler medborgare deltar i dessa val. Målet ska naturligtvis vara att vi har samma höga valdeltagande till EU parlamentet som till de nationella parlamenten. Konstitutionen för EU är viktig. Man måste försöka tydliggöra för människor vad det är EU ska syssla med och vad EU inte ska syssla med. Vi brukar använda ordet subsidiaritet, alltså att fatta beslut på rätt nivå. EU ska naturligtvis inte syssla med allt - tvärtom. EU ska bara syssla med det som är viktigt för det gränsöverskridande arbetet. Sedan ska alla beslut fattas på lokal, regional och nationell nivå. Mellanstatlighet, hemlighetsmakeri och otydlighet måste ersättas av parlamentarisk öppenhet. Det är en viktig del i Folkpartiets program på området. Innan jag slutar vill jag ställa ett par frågor till utrikesministern, som ska upp i talarstolen om ett par minuter för att ge sin version av ett EU. Jag uppfattar det så att regeringen är ganska passiv när det gäller visionen.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

Fru talman! Låt mig först och främst slå fast tre saker. 1. EU-medlemskapet har urholkat demokratin. Vi har steg för steg sett hur makten över vår vardag har flyttats till Bryssel. 2. De farhågor som vi EU-kritiker och EU motståndare framförde inför folkomröstningen har i växande omfattning besannats. Det gäller från hur knark och alkohol väller in över gränserna till hur vi har fått allt svårare att sanera bland kemikalier och gifter. 3. Vi ser hur medlemsavgiften på långt mer än 20 miljarder kronor årligen urgröper våra möjligheter att göra goda och offensiva satsningar på miljön, skolan och vården. Det vi i Miljöpartiet nu kräver är för det första folkomröstning om EMU. Vi kan inte acceptera att regeringen av taktiska skäl inte tar i frågan. Vi kräver ett datum för omröstningen. Oavsett om man är för eller emot EMU handlar det om politisk hederlighet. Miljöpartiet har föreslagit valdagen men är öppet också för andra alternativ. Jag riktar mig direkt till utrikesministern, men också till andra partier. För det andra måste det bli slut på hyckleriet kring alliansfriheten. Regeringen kan inte låtsas skydda alliansfriheten samtidigt som Sverige glider in i EU:s system för det försvarspolitiska samarbetet med t.o.m. militära styrkor. Murarna runt unionen växer. För det tredje måste vi ha en plan, fru talman, för att minska EU:s befogenheter. Det är ett allvarligt hot mot demokratin att alltfler frågor sugs in i Brysselbyråkratin. Bara ett fåtal frågor, t.ex. att fastställa lägsta krav för miljön och ha miljöskatter, bör vara föremål för EU:s beslut på överstatlig nivå. Det talas mycket om närhetsprincipen, men vi har inte sett en enda fråga som har flyttats från Bryssel till de nationella parlamenten. Inte en enda fråga har flyttats närmare människorna. Inte i en enda fråga har demokratin och närheten ökat. Det är tvärtom hela vägen. EU har blivit ett elitprojekt för politiker och byråkrater långt från folket. Fru talman! När jag har sagt detta kan jag också konstatera att en bred riksdagsdebatt om europeiska unionens framtid och utveckling är mycket viktig. Den måste handla om mycket mer än de fyra snabbehandlade frågorna i betänkandet. Det är en viktig debatt just för att murarna växer, och den övergripande utvecklingen går mot en federation - ett Europas förenta stater. Opininionsundersökningarna har ju visat alltmer hur den svenska majoriteten vänder sig mot EU. Ändå fortsätter utvecklingen faktiskt åt fel håll. Debatten måste ut till folket. Varför, Anna Lindh, har vi ingen folkomröstning om Nicefördraget? Inget kunde vara mer naturligt. Folkomröstningen 1994 gällde ju ett svenskt medlemskap i EU enligt Maastrichtfördraget. Varken Amsterdamfördraget eller Nicefördraget kan därför sägas ha en verklig folklig förankring i Sverige - tvärtom. På Irland, t.ex., kommer man att genomföra en folkomröstning den 7 juni. Det vore på sin plats, Anna Lindh, att här och nu i alla fall motivera varför Sverige ska godkänna och ratificera fördraget utan att höra folkviljan först. Miljöpartiet är mycket kritiskt till Nicefördraget både vad det gäller innehåll och det sätt på vilket fördraget förhandlades fram. Fördraget är ett resultat av kompromisser utformade av den franska regeringen helt utan medborgarnas insyn eller inflytande. Inte ens medlemsländernas förhandlare har haft tid eller möjlighet att sätta sig in i detaljerna. Det är oacceptabelt. EU:s utveckling ska inte dikteras från slutna rum. Europas utveckling måste styras av medborgarnas önskan. Vi har hört flera nämna innehållet i fördraget, så jag tar inte upp tid med det här utan kan bara konstatera att de stora länderna faktiskt får ökat inflytande på de små ländernas bekostnad. Så är det. Tillsättningen av kommissionärerna förändras om EU kommer att omfatta 27 eller fler länder. Vem visste detta vid folkomröstningen? Redan vid Amsterdamfördraget togs vetorätten bort inom många områden. Nu, med Nicefördraget, försvinner vetorätten inom ytterligare ett drygt trettiotal områden. Därmed fortsätter marschen, fru talman, mot Europas förenta stater utan att man frågar folket. Offentlighetsprincipen är en omistlig del av den svenska demokratin - något som vi måste vara väldigt stolta över och aldrig tumma på. Det är fler som står upp för den tanken, tror jag. I Sverige finns en lång tradition av öppenhet. Den svenska offentligheten garanterar alla medborgare insyn i alla myndigheter, så länge inte särskilda beslut finns om sekretess. Risken med den nyligen gjorda kompromissen i öppenhetsfrågorna är att de begravs och inte kan påverkas på länge och att vi därmed ryckt undan möjligheterna till en verklig förbättring inom EU samtidigt som vi skapat försämringar för oss själva. Offentlighet och insyn är inte bara en demokratisk rättighet utan också det kanske främsta vapnet i kampen mot den omfattande korruptionen inom EU. Miljöpartiets krav är att Sverige inte ska nöja sig med denna överenskommelse utan genast inleda arbetet för att ytterligare begränsa sekretessen och öka öppenheten i EU, men också aktivt arbeta för att införa meddelarskydd inom EU:s institutioner. Jag yrkar bifall till reservation 1. Nicefördraget innebär inte att EU är färdigt. Utvecklingen fortsätter, som i ett politiskt laboratorium, steg för steg mot Europas förenta stater.

Miljöpartiet anser att Sveriges ambitioner borde vara att kraftigt verka för att omvandla EU till att i allt högre grad kunna vara ett mellanstatligt samarbete, bl.a. genom att avskaffa EU-kommissionens ensamrätt när det gäller att lägga fram förslag till förmån för förslagsrätt från både de nationella parlamenten och EU-parlamentet. Överstatligheten bör koncentreras till gränsöverskridande miljöföroreningar och skydd för hotade arter och biotoper. EU går åt fel håll. Jag yrkar bifall till reservation 2. Fru talman! Det här betänkandet hade varit värt en annan och mer seriös hantering, enligt min mening. Jag beklagar att just Europadagen bestämde vår tidtabell. Men nu är vi här. Låt mig avsluta med två direkta frågor till utrikesministern. Varför får vi ingen folkomröstning om Nicefördraget, Anna Lindh? När är regeringen beredd att börja prata om ett datum för EMU-omröstningen? Kan jag få ett svar på det vore jag tacksam.

Fru talman! För det första vill jag tacka för initiativet av riksdagen. Jag tycker för det andra att det är ett utmärkt underlag vi har fått av det sammansatta utskottet. Låt mig, när vi diskuterar EU:s framtid, börja i min hemstad Nyköping. I söndags kom alla kandidatländers utrikesministrar till Nyköping. Alla medlemsstater - de 15 - fanns redan där. Gemensamt skulle vi diskutera Europas framtid. Det var faktiskt historiskt att alla medlemsstater och kandidatländer satt gemensamt runt bordet och diskuterade en stor fråga. Det visade att kandidatländerna har mycket att tillföra, men det visade också det kanske viktigaste, dvs. att det går att vara 28 länder runt bordet och få en bra debatt. Det var ingen skillnad mellan gamla och nya medlemmar. Alla bidrog konstruktivt. Det påminner oss också, som flera talare i debatten har varit inne på, om att det absolut viktigaste när vi talar om Europas framtid är att vi verkligen kan ena Öst och Västeuropa - att vi kan välkomna de nya medlemmarna in i EU. Det är viktigt för demokratin. Det är viktigt för freden. Det är viktigt för miljön. Det är viktigt för allt det som vi värnar i Europasamarbetet. Vi har klarat många frågor under det svenska ordförandeskapet för att föra kandidatländerna närmare ett medlemskap. När det har gått bra har aptiten vuxit. Vi ska försöka klara ännu mer, och vi är övertygade om att vi kommer att lyckas. Vi hade också en gemensam diskussion i söndags kring dessa framtidsfrågor och de fyra frågor som debatteras här i riksdagen i dag. Låt mig kommentera dem. Första frågan är: Vem ska fatta beslut om vad? När ska EU fatta beslut? När ska de nationella regeringarna fatta beslut? Det gäller kompetensfördelningen. Det är viktigt att förtydliga vem som bestämmer vad. Samtidigt får vi komma ihåg att om man lever i en föränderlig värld så är det svårt att slå fast det en gång för alla. Vi måste nog vara beredda att pröva det från fall till fall. Vem skulle t.ex. ha kommit på att skriva in miljöskydd som en av EU:s uppgifter 1957? För oss är det viktigt att alla frågor ska lösas på den nivå - lokalt, nationellt, europeiskt - som passar bäst. Den andra frågan handlar om att förenkla fördragen, om att vi som EU-medborgare ska kunna läsa och förstå våra gemensamma fördrag. Det är egentligen självklart att svara ja på den frågan. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi ska hålla isär det som faktiskt är en förenkling och det som i stället kan handla om att ändra EU:s karaktär. Fördragen måste bli lättare att förstå. Det är ett arbete som vi lägger stor vikt vid, men det finns också långtgående förslag om att stora delar av de här fördragen ska kunna ändras utan att de nationella parlamenten behöver godkänna det. Det är en helt annan sak. Det skulle minska riksdagens makt. Det är en annan sak att diskutera. Den tredje frågan gäller mänskliga rättigheter som en grund för EU. Där delar vi helt riksdagens syn, att EU bör anslutas till Europarådskonventionen, och vi kommer att fortsätta att verka för det. Den fjärde frågan gäller de nationella parlamentens roll. Jag tycker att det betänkande som har lagts fram och dagens debatt är utmärkta exempel. Det är avgörande för nästa regeringskonferens och för Europas framtid att de nationella parlamenten ska ha en stark roll. Det är faktiskt i de nationella parlamenten som den starkaste demokratiska trovärdigheten finns. När vi har diskuterat framtidsfrågorna har bl.a. Folkpartiet och Kristdemokraterna talat för en ny konstitution, att vi då skulle få en öppenhet, få alla beslut på rätt nivå och lösa problemen. Om det vore så enkelt att det räckte med att tala om en ny konstitution tror jag att vi alla skulle vara varma förespråkare för en europeisk konstitution, men jag tror inte att det är en sådan saliggörande lösning. Det handlar ju väldigt mycket om vad vi menar med en konstitution. Vissa använder ordet i den bemärkelse som några av talarna gjorde här i dag. Andra använder det i bemärkelsen att man faktiskt ska ge de stora länderna betydligt större makt och skapa betydligt mer av överstatlighet och federalism gentemot de nationella besluten. Det är viktigt att komma ihåg att demokratin i EU även i fortsättningen måste vila på nationella demokratiska processer. Jag tror att vi får komma ihåg i hela den här debatten att det inte är några enkla frågor. Det handlar om makt och demokrati, om att hitta en balans mellan en medborgare, en röst och ett land, en röst. Det handlar om att hitta en balans mellan de gemensamma besluten och de nationella besluten. Det handlar om att vissa frågor passar bäst för överstatlighet - miljöfrågorna kan tas som exempel i den debatten - medan andra frågor, t.ex. hur vi får fler jobb och arbetar med att säkra jobben och framtiden, passar bättre för det mellanstatliga samarbetet. Det finns inga enkla svar. Det här är en ständig process där vi, precis som Viola Furubjelke sade, också måste utgå från medborgarna och från sakfrågorna. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är vi själva som sätter gränserna. Per Lager och Miljöpartiet målade upp skräckvisionen av hur vi obönhörligt drogs in i ett Europas förenta stater. Nu är faktiskt sanningen den att nästan ingen vill se ett Europas förenta stater, och det är ju vi som avgör vilket framtida Europa det handlar om. Då ska vi också komma ihåg, precis som tydligt har märkts i debatten här, att framtidsdebatten inte bara handlar om institutioner, utan det är i första hand politik. När vi arbetar med att föra ut en bred debatt bland alla medborgare gör vi det för att vår vision är ett folkligt demokratiskt EU och inte elitprojektet. När vi driver utvidgningen och stödet till FN gör vi det för att vi vill ha ett EU som är öppet mot omvärlden, ett EU som är solidariskt och fredsskapande och tydligt i sitt stöd för mänskliga rättigheter. Och när vi lyfter in nya frågor i EU, som vi har gjort med sysselsättningen, miljöfrågorna, barnomsorgen och äldreomsorgen, gör vi ju det för att det är vår politik här hemma, och vi tycker att det är viktiga frågor att samverka kring. Det är viktigt att den politiska diskussionen och sakfrågorna även i framtidsdebatten väger lika tungt som debatten om institutioner. Sedan tycker jag kanske att det är lite tråkigt att höra en del av inläggen, i det här fallet från Lars Ohly och Per Lager. Vänsterpartiet och Miljöpartiet använder återigen en debatt om EU till att bli det vanliga frontalangreppet mot att vi över huvud taget ska vara medlemmar i EU som beskrivs som ett enda stort elände för vanliga medborgare.

Jag vill bestämt invända mot de här schablonerna, som kommer in igen, om att vi överger alliansfriheten och skapar gemensamma militära arméer. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att man i EU gemensamt ska kunna agera för fred och säkerhet i Europa och att man också gemensamt ska kunna stärka FN i arbetet för fred och säkerhet utanför Europa. Varken Sverige eller de medlemmar som är med i Nato i dag vill se att EU utvecklas till ett gemensamt försvar för våra respektive länder. Det får vi sköta själva i fortsättningen. Kampen för freden ska vi däremot hjälpas åt att föra gemensamt. Får jag bara avsluta med att också ställa en fråga till Miljöpartiet och Vänstern. Det är den fråga som jag har ställt till er så många gånger men som ni aldrig har kunnat svara på. Kan ni förklara varför ni tycker att det är bra att Estland, Tjeckien, Ungern och alla de andra kandidatländerna blir medlemmar i EU när ni samtidigt vill att Sverige går ur?

Fru talman! Det skulle vara frestande att starta en debatt med utrikesministern om de breda, stora och viktiga substansfrågorna i EU. Jag ska för stunden avhålla mig från detta och koncentrera mig på det som jag i mitt inledningsanförande sade var det viktigaste konkreta resultatet i det betänkande som vi nu diskuterar, nämligen en gemensam syn tvärsöver alla partigränser om hur Sveriges riksdag vill se de nationella parlamentens deltagande i arbetet med det fördrag som EU nu börjar att skissera. För att återupprepa huvuddragen kan jag säga att vi har full förståelse för och accepterar och välkomnar att EU-parlament, regeringar och andra intressenter kan ha sina förberedelseprocesser, men vi slår ett starkt slag för att vi i Sverige nu tar initiativ till att det inrättas ett konvent baserat på de nationella parlamenten som har att ta ett huvudansvar för arbetet fr.o.m. nu och fram till dess att en ny IGC ska samlas. Vår önskan är uppenbar, nämligen att detta ska bli Sveriges bidrag till hur vi ska forma den del av framtidsdebatten som de nationella parlamenten ska vara inblandade i. Sveriges regeringen har ett uppdrag från Nice att rapportera till mötet i Göteborg om hur man från regeringens sida vill se detta arbete utvecklas. Min raka fråga till utrikesministern är: Är ni nu beredda att ta detta eniga ställningstagande över alla partigränser från Sveriges riksdag och göra det till Sveriges förslag, slåss för det och säkerställa att ni använder ordförandeskapets kraft för att sätta tillräckligt mycket kraft bakom ordet medan ni fortfarande har ordförandeskapet i era händer?
Fru talman! Jag är van att från denna talarstol ha fighter med Moderaternas företrädare också när vi diskutera EU-frågor. Därför tycker jag att det är extra glädjande att ett enigt utskott i dag kan svara att vi självklart kommer att verka för de nationella parlamentens roll, för att vi hittar en lösning i linje med det som utskottet föreslår och för att vi också ska kunna bidra till framtidsdebatten och hur den ska organiseras medan vi är ordförande i EU.
Fru talman! Utrikesministern får förlåta mig om jag tidigare tyckte att hennes anförande var undflyende och allmänt. Allt var viktigt, i synnerhet att riksdagen nu håller debatt, det mesta var trevligt utom möjligen Miljöpartiet. För att vara väldigt konkret: Om Sveriges riksdag nu - vilket med en till visshet gränsande sannolikhet kommer att inträffa om några timmar - som det första parlamentet i EU anger en väg för hur vi vill se förberedelseprocessen inför nästa IGC utformad, kan jag då tolka det utrikesministern just sade som att den linje riksdagen i så fall angivit fr.o.m. nu också är den svenska regeringens?
Fru talman! Jag har just svarat Per Unckel: Ja, i dess huvuddrag. När det sedan gäller hur detta exakt ska utformas är det väl rimligt att det kan få gå några timmar mellan det att riksdagen fattar sitt beslut och att regeringen svarar på förslaget från riksdagen.
Fru talman! Utrikesministern var inte nöjd med mitt anförande. Jag förbehåller mig rätten att diskutera sakfrågor alldeles oavsett vad utrikesministern tycker om det. Så länge Vänsterpartiet finns företrätt i riksdagen kommer också den EU-kritiska opinionen att finns företrädd här. Utrikesministern ställde en fråga som handlar om Vänsterpartiets inställning till utvidgningen. Den är inte komplicerad, den är ganska lätt att förstå. Vänsterpartiet anser att det är upp till varje folk att själva bestämma de vill ha till EU. Vad är det i den hållningen som utrikesministern inte förstår? Slutligen undrar jag om den vision som den svenska regeringen påstår sig ha. Man kan säga mycket om Joschka Fischer och Gerhard Schröder, men de har i alla fall en vision. Men den svenska regeringens hållning har varit förhållandevis visionslös. Undfallenhet, ovilja att framstå som bråkmakare, kovändningar i vissa nyckelfrågor har lett till att den svenska hållningen har blivit svårförståelig. När, undrar jag, fru talman, kommer utrikesministern att presentera en svensk vision om EU:s framtid?
Fru talman! Det är de förespråkarna som vill ha ett federalt Europa, vill göra om Europa till något slags Europas förenta stater och helt vill göra om dagens EU som också presenterar de stora förändringsförslagen.

Jag kan förstå om Lars Ohly egentligen skulle önska att jag höll de fantastiska federalistiska talen för att han också skulle få mera att angripa. Men jag tycker att det är fullständigt fel att säga att regeringen inte har varit tydlig med att vi faktiskt inte vill se den stora förändringen av Europasamarbetet. Vi tycker att det handlar om att hitta balansen mellan Europa och länderna, mellan det överstatliga och det mellanstatliga. Jag blir inte mycket klokare på Lars Ohlys svar, att varje folk ska få avgöra vilka relationer de ska ha med EU. Men på vilket sätt skulle det hjälpa Sverige att vi står utanför om nästan 30 länder sitter innanför EU och diskuterar miljöfrågorna, jobben, diskuterar hur de ska kunna bidra till fredsarbetet och Sverige ensamt sitter utanför? Hur bidrar det till miljön, freden och jobben i Europa eller Sverige?
Fru talman! Jag skulle inte alls vilja se utrikesministern hålla ett federalistiskt brandtal. Överlåt det gärna åt Folkpartiet! Jag skulle däremot vilja se en svensk vision som tog människors kritik mot EU på allvar och som innebar att man inte bara liknöjd sade att allt är bra som det är utan att man faktiskt formade en vision om att återerövra demokratin, om att minska EU:s makt, om att återföra makt till medborgarna och sluta att devalvera rösträtten. En sådan vision skulle omfattas av en klar majoritet av svenska folket och skulle också ge viktiga signaler till dem som applåderar federalisternas brandtal. När det gäller utvidgningen förstår jag inte riktigt var problemet ligger. Precis som det svenska folket tog sig rätten att i en folkomröstning bestämma om vi ville gå med eller inte är det varje annat folks rätt att själva föra diskussionen och fatta besluten. Är det så att en majoritet av svenska folket anser att denna union utvecklas åt fel håll förbehåller vi oss t.o.m. rätten att besluta att lämna denna union. Är det så svårt att förstå?
Fru talman! Det är svårt att förstå på vilket sätt det skulle gagna Sverige ifall Vänsterpartiets EU-politik blev verklighet. Det är svårt att förstå hur det skulle gagna svenska medborgare. Vilket Europa vill vi då ha?

Jag tyckte att det var ett bra inlägg som Viola Furubjelke hade om att återerövra medborgarnas förtroende för Europasamarbetet. Jag tror att det är en av de allra viktigaste frågor som vi har framför oss. Jag tror att vi måste både visa vad det betyder för människors enskilda vardag med EU-samarbetet och fortsätta med den långsamma processen för att dag för dag, steg för steg, också förbättra EU:s sätt att arbeta och fungera.
Fru talman! Vi kristdemokrater tror att man kan utveckla och förbättra Europa och dess institutioner, och vi är övertygade om att vi som svenska medborgare också behöver Europa och dess institutioner. Som kristdemokrat är jag ändå bekymrad över den fokusering vid ordförandeskap och toppmöten som blir alltmer koncentrerad kring premiärministrar som Schröder, Blair och Persson, mer koncentrerad på detta än på viktiga frågor för oss medborgare. Jag vill ställa en fråga till utrikesministern: Hur ska vi exempelvis minska antalet informella ministermöten till förmån för ett helt öppet beslutsfattande, där vi som parlamentariker kan delta mer effektivt?
Fru talman! Nu tror jag inte att det är de informella ministermötena som är ett stort problem. De informella ministermötena handlar om att man en gång per halvår träffas för att diskutera väsentliga framtidsfrågor och diskutera hur man ska kunna arbeta vidare med dem, men man fattar inga formella beslut. Det tror jag inte att Holger Gustafsson behöver vara orolig för, jag tror tvärtom att det kan vara väldigt bra och viktigt att ibland ha strategiska debatter utan att fatta några beslut. När det sedan gäller fördelningen mellan det mellanstatliga och det överstatliga, dvs. vad vi ska göra gemensamt när premiärministrar eller andra ministrar träffas och vad man ska fatta beslut om rent överstatligt så handlar det återigen mycket om sakfrågorna. När vi t.ex. diskuterar miljöfrågor handlar det om direkt lagstiftning. Där ska vi fatta beslut så öppet som det någonsin går, tycker jag. Jag hoppas att även ministerråden ska kunna bli betydligt öppnare i framtiden. Där ska vi fatta beslut om gemensamma lagar som blir bindande för oss alla. När det handlar om hur vi ska få fler jobb i Europa eller om hur barnomsorgen ska förbättras i Europa så tror jag inte att vi ska ha gemensamma europeiska lagar för alla våra länder. Där handlar det snarast om att kunna ta och ge mellan länder, se var de bästa exemplen finns, sätta upp gemensamma mål och sedan försöka ge varje land i uppgift att uppnå de gemensamma målen på det sätt som passar det landet bäst. Jag tror inte att det finns några givna enkla svar, utan jag tror att man får låta sakfrågorna avgöra om det är det överstatliga eller samarbetet länderna emellan som ska styra processerna.
Fru talman! Jag tror ändå att det finns ett bekymmer hos svenska folket för att man gör upp på de informella mötena i stället för att arbeta med det som vi tycker är ett honnörsord, nämligen öppenhet i alla avseenden. Det är det som gör mig bekymrad. Som medborgare vill vi se mer hjälp till kandidatländerna för att exempelvis arbeta mot korruptionen i deras egna myndigheter. Vi vill se mer stoppinsatser för ekonomisk brottslighet. Detta är folkliga frågor. Vi vill se mer stoppinsatser för slavhandel med kvinnor och barn. Detta vill vi se, och detta vill vi som medborgarföreträdare också kunna arbeta för. Hur ska vår röst bli starkare i EU-institutionerna? Vi från svenska parlamentet vill nå dit.
Fru talman! När det gäller öppenheten är det bra att vi nu också har tagit det första steget mot att faktiskt förbättra den genom den s.k. öppenhetsrättsakten, som vi antagit under det svenska ordförandeskapet. Alla de frågor som Holger Gustafsson nu tar upp och som är avgörande - hur vi ska hindra sexhandel med kvinnor och barn, hur vi ska bekämpa korruptionen och hur vi ska stärka rättsväsendena - är naturligtvis viktiga att vi fortsätter att arbeta med. Det ska inte bara ske i EU-parlamentet, vilket jag tyckte att Holger Gustafssons förra inlägg var inriktat på, utan också här i det nationella parlamentet. Det finns många viktiga och bra beskrivningar, som är väldigt öppna, om precis det som Holger Gustafsson beskriver. Det handlar om hur vi kan bidra till och stärka detta arbete och vad man ytterligare kan göra för att bistå kandidatländerna. Detta finns det som sagt bra beskrivningar av och det hela är öppet redovisat. Även i framtiden kommer det naturligtvis i EU arbetet, precis som i riksdagen, att finnas sammanträden där dessa frågor också diskuteras utan att det är helt öppet för omvärlden - precis som vi har diskussioner som kan föras i utskott och som sedan blir öppna när de kommer hit till kammaren. På motsvarande sätt tror jag att det kommer att fungera i det framtida EU-arbetet.

Fru talman! För att samtidigt svara på frågorna om tidtabeller och om Turkiet så tror jag inte att vi nu ska försöka få tider för när de olika länderna kommer att bli medlemmar i EU. De olika länderna har nämligen fortfarande ett antal frågor som måste bli klara innan de kan bli medlemmar i EU. Att nu säga: Du kommer att bli medlem det året, och du kommer att bli medlem det året! gör att de fortsatta förhandlingarna inte längre får någon betydelse. Det tror jag inte skulle vara bra för utvidgningsprocessen. Vi ska i stället försöka få en tydligare tidtabell för när de första länderna - utan att behöva specificera vilka de är - kan bli medlemmar och på andra sätt försöka göra en tydligare tidtabell för hur utvidgningen ska drivas vidare. Det är det som kandidatländerna har efterlyst för att de ska se att vi också är tydligare och konkretare från medlemsstaternas sida än vi var när vi sågs senast, i Nice i Frankrike i december. När det gäller Turkiet så måste landet förstås uppfylla kraven på mänskliga rättigheter och demokrati innan det kan få påbörja den typ av medlemskapsförhandlingar som de andra länderna har. Därmed är det alldeles för tidigt för att våga spekulera i när Turkiet skulle kunna bli EU-medlem. Jag håller med om att det är beklagligt att många länder nu reser upp ett antal olika hinder i utvidgningsprocessen. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är fullständigt naturligt. Vi har ju hela tiden vetat om att när vi närmar oss de riktigt svåra kärnfrågorna så kommer alla nationella intressen upp på bordet - både från kandidatländer och från medlemsländer. Det som Sverige som ordförande försöker göra är att hitta lösningar så att vi ska kunna komma vidare i processen och kunna lösa de här svåra knäckfrågorna, som handlar om nationella intressen.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

Turkiet har lagt fram svar som säger att man är beredd att genomföra detta på kort sikt precis som vi har krävt, dvs. inom ett par år. Nu får vi hoppas och tro att Turkiet också klarar det. När det gäller den fria rörligheten för arbetskraften var Tysklands och Österrikes första krav sju år. Det skulle gälla för alla länder. Sedan har vi sett ett kompromissförslag från EU-kommissionen där man talar om fem år, men också om möjlighet till betydligt kortare tid för andra länder. Vi får se hur långt vi kommer. Det här innebär ju att Tyskland och Österrike är tvungna att också tona ned sina krav om vi ska kunna hitta en kompromiss.
Fru talman! Jag ställde en fråga om utrikesministerns vision när det gäller EU. Jag välkomnar den öppna attityd som utrikesministern visar här. Men jag tycker att det målas upp ganska många svårigheter. Jag tog t.ex. upp detta med en kompetenskatalog eller någon form av konstitution, men då säger utrikesministern att en kompetenskatalog måste kunna förändras. Den kan inte vara statisk. Vem har sagt att den ska vara det? Man kan naturligtvis ändra även i en kompetenskatalog framöver. Jag sade tidigare att EU ofta tar två steg framåt och ett steg tillbaka. Det gäller även de här frågorna. Sedan gällde det överstatligheten. Folkpartiet väjer inte för att även i EU-sammanhang tala om någon form av federation. Jag tycker att man kan ha en öppen attityd också till detta och diskutera vidare. Nu förordar regeringen den här mellanstatligheten, men jag undrar om det inte egentligen i förlängningen betyder att det är de stora och starka staterna som tar för sig mer i ett sådant system än i någon form av federalt system. Slutligen skulle jag vilja kommentera en sak. Jag ställde en fråga om antalet medlemmar. När det blir 25-30 medlemmar fordras det någon form av konstitution för att klara detta. Då säger utrikesministern att företrädare för 28 länder träffades runt ett bord i Nyköping, och att det gick alldeles utmärkt. Men det är ju detta som är problemet för människor utanför. De står där med sina plakat och undrar vad som egentligen pågår i det där rummet där 28 personer sitter och pratar. Efter mötet i Nice kom regeringsföreträdarna, ministrarna och presidenterna, rödögda ut ur rummet på morgonen och sade att man var överens. Om vad då? De var t.o.m. lite osäkra på det i det fallet. Detta ska naturligtvis ske öppet. Därför tror jag att man måste ha någon form av konstitution som klarar ut de här sakerna.
Fru talman! Jag svarar ja på flera av de här frågorna som gäller en förenkling av fördragen, en kompetenskatalog och liknande. Jag svarar ja på frågorna om man ställer dem så enkelt. Men om vi ska föra en diskussion är det också viktigt att vi är klara över att det inte är så enkelt. Det finns en antal ytterligare frågor som vi då måste ställa oss och även bevaka, så att vi inte faller i de enkla falluckorna. Vilket system vill vi då långsiktigt se? Jag tror att ett federalt system gynnar just de stora länderna. Det är ett skäl till att jag också är tveksam till ett federalt system. Jag tror att det gynnar de stora länderna, och därmed också ger mindre makt till de mindre länderna och deras medborgare. När det gäller frågan om man ska ha en konstitution tycker jag att det beror lite grann på vad man menar med en konstitution. Ser man en konstitution som något slags överordnad grundlag som skapar ett federalt Europa, är en klar majoritet här i kammaren emot en konstitution. Kallar man dagens fördrag och en förenkling av dem samt något mer av en kompetenskatalog för en konstitution, är en konstitution inte särskilt dramatisk. Det är därför jag säger att en konstitution inte är saliggörande i sig, utan att det handlar om vad vi vill uppnå med de kommande fördragen i EU. Vilken typ av maktdelning och vilken typ av demokrati är det vi vill uppnå i framtiden? Där tror inte jag på det federala Europa. Där tror inte jag på att ge de stora länderna mer makt och gå över från ett land-en röst till bara en medborgare-en röst.
Fru talman! Utrikesministern frågar: Vad vill vi uppnå? Jag skulle vilja svara två saker på den frågan. Det är att de gränsöverskridande frågorna ska behandlas med överstatlighet. Vi har t.ex. talat om miljöområdet. Där är det viktigt att man har klös i besluten genom majoritetsbeslut. Det är det ena. Det andra man ska uppnå med någon form av konstitution är öppenheten som jag har talat om. Parlamentet kanske ska reformeras. Man ska kanske fundera på ett tvåkammarsystem där man har de valda i den ena kammaren och någon form av ministerråd i den andra kammaren. Detta ska vara öppet. Då skulle möten som det i Nice och liknande diskussioner kunna vara öppna så folk ser vad som pågår och inte bara får det carte blanche på ett papper dagen därpå. Det vill jag att man ska kunna uppnå. Sedan är vi överens om att det inte är enkelt att förändra detta. Där är vi helt överens. Det är den processen som vi nu startar med diskussionen om de här framtidsfrågorna. Jag tror att det är viktigt att partierna, precis som här i dag, klart och tydligt framför sina idéer och synpunkter och inte passar här. Diskussionen om huruvida ett federalt system gynnar eller missgynnar stora eller små nationer ska jag gärna fortsätta. Jag tror nämligen att mellanstatligheten där man träffas i de här rummen innebär att de stora och starka nationerna tar för sig mycket mer på de små nationernas bekostnad. Det finns en stor risk för detta. Jag tror att någon form av federalt system skulle vara bättre för de små nationerna.
Fru talman! Vi får väl fortsätta debatten om federalismen, och det är väl intressant. Jag tycker att miljöfrågorna är ett utmärkt exempel på var man ska ha överstatlighet, och det sade jag också tidigare. Vi är också överens om att det är viktigt att man kan fortsätta att öka öppenheten steg för steg. Vi har tagit ett steg under det svenska ordförandeskapet. Vi hoppas att det kan tas många fler steg. Vi hoppas att det ska bli betydligt öppnare när det gäller vad som sker på ministerråd och europeiska råd. Samtidigt tror jag ändå att vi också ska vara ärliga nog att erkänna att på samma sätt som det inte är alla debatter i Sveriges riksdag som förs från den här talarstolen - det förs också en hel del debatter på andra håll - kommer det att vara så även i EU i framtiden. Vi måste också se till att vi kan ha en kontroll av de processerna även i EU i framtiden.
Fru talman! Det är inte ett skräckscenario som jag målar upp när det gäller utvecklingen av EU mot ett Europas förenta stater, Anna Lindh. Det är en verklighet. Den kritiska hållningen till EU delas av en majoritet utanför det här huset. Det är väl Anna Lindh medveten om? Detta är inga fantasier. Det är verkligheten. Till det kan läggas Gerhard Schröders senaste förslag till federation. Där vill han göra kommissionen till en regering, ministerrådet till ett överhus och Jag ställde en fråga till Anna Lindh i mitt huvudanförande. Det var: När kommer regeringen att ställa upp på att fastställa ett datum för EMU omröstningen? Jag vänder mig också indirekt till andra partier här i kammaren. Är ni beredda att fastställa ett datum nu?
Fru talman! Vi har sagt att vi ska återkomma till folkomröstningen om EMU när vi ser att de kriterier som vi har ställt upp för ett EMU-medlemskap är uppfyllda. Vi vill också följa den svenska lönerörelsen. När vi så har gjort och när vi ser att den svenska ekonomin är helt i fas med den europeiska återkommer vi till att diskutera tidpunkten för en svensk folkomröstning om EMU. Låt mig sedan gå över till frågan om skräckscenarier eller inte skräckscenarier. Inte ens Gerhard Schröders förslag innebar att vi skulle bilda ett Europas förenta stater. Men Gerhard Schröders förslag gick t.o.m. så långt i att utveckla ett överstatligt Europa att Tyskland inte har fått stöd för det förslaget från en bred majoritet av andra medlemsländer. Förslaget om så mycket överstatlighet att man inte har fått stöd av andra medlemsländer, innehåller också förslag om att man till de nationella parlamenten ska återföra väsentliga frågor som i dag fattas beslut om i Det var en mycket förenklad skräckbild som Per Lager gav i sitt första inlägg. Det står jag definitivt fast vid.
Fru talman! Jag tycker av olika orsaker att man ska sluta att tala om när vi ska ha en EMU omröstning. Vi måste kunna fastställa ett datum för en sådan. Den hederligheten kan man begära av oss politiker och våra partier. När det sedan gäller min uppfattning om EU:s utveckling må det inte vara en majoritet av staterna som nu går i denna riktning, men hela utvecklingen av EU drivs ju åt det hållet. Det verkar nästan som om utrikesministern och jag har helt olika verklighetsuppfattningar. Många forskare och andra talar just om den här utvecklingen. Man måste vara medveten om att mer av överstatlighet leder till ett Europas förenta stater. Jag vet att regeringen verkar för det mellanstatliga samarbetet, men hur ska man till de nationella parlamenten kunna återföra t.ex. överstatliga beslut som inte gäller gränsöverskridande miljöproblem? Ett nationellt parlament är ju lagstiftande, men vi ser här i riksdagen hur denna funktion mer och mer försvinner från oss. Hur ska vi kunna återföra den? Utrikesministern verkar ändå vara inställd på att de nationella parlamenten måste ha den rätta lagstiftande tyngden också i framtiden.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att det är den instans som kan påverka en fråga som fattar beslut. Det allvarliga som vi har sett under senare år är att olika politiska instanser har förlorat alltför mycket av sin makt. Det som vi måste se på är dels vad vi kan göra i den svenska riksdagen för att se till att den kan hålla den politiska makten, dels vad vi kan ha svårt att påverka i den svenska riksdagen och som vi därför måste fatta beslut om europeiskt. Det gäller t.ex. miljöfrågor när miljöförstöring sprider sig över gränserna. Det hjälper då inte vilka beslut som vi fattar i den svenska riksdagen, om vi inte gemensamt med andra länder kan fatta beslut om hårda miljölagar. Det måste göras överstatligt, och det måste till majoritetsbeslut för att inte det land som är allra sämst ska få sätta ribban för oss allihop. Men det blir inte ett Europas förenta stater, Per Lager. De som ville ha ett Europas förenta stater sade efter Nicemötet i december att de nu ansåg det tydligt vara bevisat. En del var glada och andra var olyckliga över att det inte blir någon utveckling mot ett Europas förenta stater. Slutligen: Det viktiga när det gäller EMU är att vi ska ha en folkomröstning om EMU-frågan. Regeringen har garanterat att svenska folket ska få avgöra den frågan i en folkomröstning.

Fru talman! Den här debatten har disponerats på det sättet att olika frågor i detta betänkande ska belysas från olika håll. Det som jag ska ta upp ryms under rubriken Inför regeringskonferensen. Jag är rädd för att det kommer att bli en del återupprepningar av sådant som tidigare har sagts. Jag vill först och främst påminna om att Nicefördraget, som här har nämnts, ännu inte har ratificerats. Det är kanske lite märkligt att man precis när man är klar med en regeringskonferens bestämmer sig för att utlysa en ny regeringskonferens, som ska komma med nya förslag om ett antal år, men nu är det så. Nicefördraget kommer för svensk del att ratificeras under hösten, och vi får då återkomma till en debatt om de här frågorna. I samband med det vill åtminstone jag framhålla att jag tycker att den kritik som riktas emot Nicefördraget är mycket orättvis. Vi har hört något av den kritiken i dag, och jag tycker att den är orättvis eftersom förhandlingarna inför Nicemötet gällde att ta hand om de knäckfrågor som var olösta i samband med Amsterdamförhandlingarna. Det var svåra knäckfrågor, eftersom det handlade om renodlade maktförhållanden, dvs. fördelningen av röster i ministerrådet och platser i parlamentet. Vi känner själva från svenska förhållanden till hur svårt det är att klara ut sådana saker. Nu blev de här frågorna lösta i Nice, och det ska vi vara tacksamma för. Nu ligger faktiskt vägen öppen för unionens utvidgning, och vi har möjlighet att genomföra den historiskt viktiga uppgiften att förena Öst och Centraleuropa med Västeuropa. Det är därför också viktigt att Nicefördraget kan ratificeras väldigt snabbt. Jag vill också påpeka något som ofta glöms bort när man nu vitt och brett talar om att förhandlingspositionerna för Sveriges del var väl förankrade. Det var faktiskt Sveriges riksdag som hade lagt fast de svenska förhandlingsståndpunkterna. Det gjordes i ett särskilt betänkande, som behandlades här i kammaren före Amsterdamförhandlingarna. Därefter har riksdagen varit involverad i processen fram till Niceförhandlingarna. Vi har diskuterat den öppet i kammaren, och vi har haft möjlighet att i EU-nämnden nära följa förhandlingarna inför Nicemötet. Det var inte så, som en del försökte framställa det, att ett antal stats och regeringschefer plötsligt satt och förhandlade en natt i Nice och kom fram till det ena och det andra. För svensk del var förhandlingspositionerna genomarbetade. Det fanns ett brett samförstånd omkring dem, och vi hade från riksdagens EU nämnd möjlighet att på plats i Stockholm följa förhandlingarna och kunde under dagarnas lopp pricka av de olika ståndpunkterna. Detta innebär att Göran Persson hade ett klart riksdagsmandat att luta sig emot. Det är så vi arbetar i Sverige, och på det sättet arbetar också några andra medlemsstater. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att den svenska riksdagen faktiskt är med i EU-arbetet, i nära samråd med regeringen. Inför nästa regeringskonferens behövs det naturligtvis både bredd och djup i debatten. I det sammanhanget har idéer om ett konvent lanserats. Det är en idé som väldigt mycket omhuldas av EU-parlamentet och kanske också av kommissionen och andra organ i Bryssel. Vi ska vara medvetna om att det är en ganska snäv syn som de institutionerna predikar. Vad det handlar om är att de vill få större inflytande över debatten om det nya fördraget. Jag vill upprepa att EU inte främst är synonymt med kommissionen och Europaparlamentet. Europeiska unionen är så mycket mer. Den består av medborgarna, de nationella parlamenten, de lokala sammanslutningarna och regionerna. Därför måste den här debatten vara mycket bredare än så. Vi ska också ha klart för oss att det är medlemsstaterna som är fördragets herrar. Det framgår också med all tydlighet av dagens betänkande. I betänkandet framförs också synpunkten att vi ska utnyttja de organisationer som redan finns och som är mer eller mindre fördragsfästa. Bakom det märkliga namnet COSAC döljer sig sammanslutningen av motsvarigheter till EU-nämnden. Inom COSAC pågår ett samarbete mellan medlemsstaternas nationella parlament. Det är ett utmärkt organ att använda under åren inför den nya regeringskonferensen. I COSAC ingår representativa delegationer från varje medlemsstat. Det finns också med delegationer från kandidatländerna, och även EU-parlamentet är representerat. Eftersom COSAC skiftar med ordförandelandet finns det alltså möjlighet att få in olika nationella synpunkter. Regeringschefer och utrikesministrar inbjuds regelbundet att vara med på CO SAC. Då kan man få en ganska bra bild av det enskilda landets synpunkter, som därmed kan berika debatten inför nästa regeringskonferens. Det är också därför som utskottet rekommenderar att ett konvent med fördel bör baseras på COSAC-modellen. Det är glädjande att utrikesministern här i dag har deklarerat att hon delar den uppfattningen och att regeringen är beredd att driva denna fråga inför mötet i Göteborg. Men det här räcker naturligtvis inte för en framtidsdebatt. Debatten måste föras brett inte bara i Sverige utan också utanför Sverige. Det är viktigt att de nätverk som Viola Furubjelke pekade på i sitt anförande också kommer att utnyttjas för denna viktiga framtidsdebatt. Vi i riksdagen har naturligtvis ett ansvar för att den debatten förs djupt i Sverige. Regeringen har nyligen tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska stimulera den svenska debatten. Det är bra. Vi hoppas naturligtvis att den ska leda till att vi får den här fördjupade debatten i Sverige, men vi får inte dra oss undan vårt ansvar här i riksdagen. Det är viktigt att också utskotten och EU-nämnden under åren framöver arrangerar olika former av offentliga utfrågningar och ser till att debatten stimuleras. Jag nämnde, fru talman, att medlemsstaterna är fördragens herrar. Så är det i Europeiska unionen och så ska det naturligtvis förbli i fortsättningen. Därför är det också väldigt viktigt att vi inför nästa regeringskonferens kan göra på samma sätt som inför Amsterdam, dvs. se till att regeringen levererar en skrivelse till riksdagen med förslag till svenska förhandlingsståndpunkter som kan debatteras och läggas fast i riksdagen. Därför innehåller också detta betänkande ett förslag till tillkännagivande från riksdagen på denna punkt.
Fru talman! Jag har bara en enkel fråga till Sören Lekberg. Den handlar om Nicefördraget och en folkomröstning vad gäller Nicefördraget. Är Sören Lekberg med på att vi borde ha en folkomröstning om Nicefördraget precis som vi tidigare hade det om Maastrichtfördraget?
Fru talman! Nu tror jag att Per Lager blandar ihop sakerna. Maastrichtfördraget hade vi ingen folkomröstning om. Vi var inte medlemmar i Europeiska unionen när det fördraget förhandlades fram. Det som Nice handlade om, och det betonade jag, var de s.k. Amsterdamresterna, det som man inte klarade ut i Amsterdam. Vi hade ju en ingående diskussion om Amsterdam i Sverige. Riksdagen lade fast förhandlingspositionerna inför Amsterdam. Så det behövs ingen folkomröstning. Jag kan också upplysa Per Lager om att ett land som regelmässigt har folkomröstningar då det gäller fördragsändringar i unionen är Danmark. Men danskarna har kommit fram till att de inte behöver ha någon folkomröstning eftersom de frågor som Nice gäller redan har klarats ut för dansk del.
Det innebär alltså att de förändringar som skedde med Amsterdamfördraget och nu med Nicefördraget enligt Sören Lekberg inte är så stora att det skulle föranleda en sådan folkomröstning som man har t.ex. i Irland den 7 juni?
Fru talman! Nu kan jag inte uttala mig om Irland, men Irland har en speciell konstitution som gör att de måste hålla folkomröstningar. Vi behöver inte det i Sverige. Riksdagen är ju befullmäktigad att själv kunna fatta sådana beslut. Jag vill betona att Nicefördraget handlar om resterna från Amsterdam, men det innebär inte att jag vill förringa Nicefördraget. Det är ett oerhört viktigt fördrag eftersom det, som jag sade i mitt anförande, innebär att vägen ligger öppen för en utvidgning av unionen. När Nicefördraget har ratificerats i samtliga medlemsländer öppnas den unika, möjligen historiska, möjligheten att förena de forna kommunistdiktaturerna i Öst och Centraleuropa med Västeuropa. Därför är Nicefördraget viktigt. Jag hoppas att riksdagen i höst ska kunna godkänna fördraget och att det för svensk del därmed blir ratificerat.

Fru talman! Först vill jag säga att trots all debatt om Europas framtid och förberedelserna för nästa regeringskonferens får vi inte glömma Nicefördraget och dess roll. Sören Lekberg var väl egentligen de förste som tog upp dess existens och påminde om det. Jag kanske är något mer kritisk till dess innehåll, men det är ändå en förutsättning för att vi ska kunna få EU:s utvidgning öster och söderut. Därför är det en viktig uppgift för det svenska ordförandeskapet att driva på så att det ratificeras av de 15 medlemsländernas parlament så snabbt att inte utvidgningens tidsramar av detta skäl skulle fördröjas. Jag vill fråga utrikesministern: Kommer regeringen att lämna över fördraget till riksdagen i så god tid att vi kan slutbehandla det under hösten? Och kommer regeringen att vidta åtgärder för att påminna även andra regeringar om att de har en skyldighet i det här avseendet gentemot sina parlament? Utvidgningen har ju angivits vara den viktigaste frågan för det svenska ordförandeskapet. Allt oftare hör jag farhågor från kandidatländerna om att processen ska försenas - något som på sina håll återspeglas i sviktande opinionsstöd. Jag tänker då på att siffrorna för stöd till EU-medlemskap i vissa länder börjar gå ned. Orsaken anges vara att de nuvarande medlemsländerna, länderna inom EU alltså, inte förmår samla sig till gemensamma positioner. En aktuell fråga är personers fria rörlighet, där bl.a. Tyskland och Österrike kräver långa övergångstider. Kravet på enhällighet i denna fråga gör väl att EU:s ståndpunkt kommer att hamna i närheten av kommissionens förslag som utrikesministern berörde. Men ingen tvingar, det framgick också av vad utrikesministern sade, ett EU-land att införa en övergångstid. Jag menar att Sveriges problem de närmaste åren blir att hävda sig i konkurrensen om attraktiv arbetskraft i Europa. Och min fråga är: Är regeringen beredd att rakt ut förklara, i mönsterbildande syfte, att vi i Sverige avstår från att tillämpa någon övergångstid vad gäller inflyttning från de nya medlemsländerna? Det tror jag skulle vara ett verksamt bidrag för att underlätta utvidgningsprocessen och förhandlingarna. Många andra känsliga EU-ståndpunkter återstår att utveckla. Det gäller t.ex. jordbruket, strukturfonderna, det monetära samarbetet och budgetära frågor. Regeringen borde enligt min mening lägga ned mer kraft på detta än på att försöka pressa fram enighet om en tidpunkt bara för de första nya medlemsländernas inträde i unionen. Risken är ju att ett sådant beslut vid toppmötet i Göteborg skulle inverka negativt på förhandlings och kompromissviljan hos de länder som känner sig tillhöra tätgruppen. Det räcker tills vidare bra med det mer allmänna målet att några nya länder ska kunna delta i nästa val till Europaparlamentet. Fru talman! När antalet medlemsländer i EU om några år nära nog fördubblats räcker inte de institutionella förändringar som beslöts i Nice. Därför är det bra att debatten om Europas framtid nu kommit i gång och att Sveriges riksdag faktiskt gjort något av en rivstart. Men vi svenskar är ovana vid detta slags debatt, och det råder på sina håll en påtaglig begreppsförvirring. Federalism uppfattas som överföring av beslutsmakt till Bryssel. Det fanns tendenser till detta i utrikesministerns anförande. Men i Tyskland, som är en federation, en förbundsstat, står ordet för decentralisering, motsatsen till centralstyre, och det är onekligen, statsvetenskapligt sett, den rätta innebörden. En liknande oklarhet råder beträffande begreppen överstatlighet och mellanstatlighet. Statsminister Persson tror att ministerrådet, särskilt Europeiska rådet med stats och regeringschefer, är mest demokratiskt, därför att det är mellanstatligt. Men ministerrådet fattar också överstatliga beslut, ibland med kvalificerad majoritet utan nationell vetorätt. Kännetecknande för beslutsprocessen i ministerrådet är att den är den mest slutna som förekommer. I stället för demokratisk öppenhet härskar där diplomatins insynsfria spelregler. Detta gäller inte minst hanteringen av statsministerns så omhuldade s.k. öppna samordningsmetod, där man med riktmärken och rekommendationer försöker styra på områden som ibland ligger utanför EU:s kompetensområde. Jag instämmer i Holger Gustafssons kritiska synpunkter på den punkten. Det talas ofta om ett demokratiskt underskott i EU. Vad man då egentligen menar synes vara avsaknad av parlamentarism. Bakom ligger ovanan vid att demokrati kan ta sig andra former än parlamentarism, t.ex. maktdelningen som i USA. EU präglas just av maktdelning mellan de självständiga institutionerna ministerrådet, parlamentet och kommissionen. Skulle parlamentarism införas - och det finns tendenser till det i det K-G Biörsmark säger - så att kommissionen vilar på parlamentets förtroende och ministerrådet ingår däri, enligt tysk modell, då skulle vi få verklig ökad överstatlighet. Fru talman! Den begreppsoklarhet som jag påtalat är givetvis inget argument mot en organisatorisk reform av EU - tvärtom. Tiden är mer än mogen för en översyn av den komplicerade fördragsstruktur som där finns, där en uppdelning på ett grundfördrag och tillämpningsbestämmelser, som går lättare att ändra, ligger nära till hands. I ett sådant grundfördrag, eller om man så vill konstitution - jag är inte rädd för det ordet - regleras naturligen vad EU bör göra och vad som ligger utanför dess kompetens. Men även här gäller att gränsdragningen inte ska vara omöjlig att ändra. Där håller jag med om vad utrikesministern tidigare anförde. Det är också naturligt att en "konstitution" inrymmer en rättighetsförklaring, för vars formulering den i Nice proklamerade stadgan kan utgöra en utgångspunkt. Det är ett sätt att täta den växande lucka i rättighetsskyddet som föreligger mellan EU:s medborgare och dess institutioner. Men förutsättningen är då att relationen till Europadomstolen i Strasbourg är utklarad genom EU:s tillträde till Europakonventionen. Utrikesministern sade sig vara beredd att fortsätta att verka för det. Men det räcker inte att här rent allmänt vara positiv. Nu är Sverige ordförandeland. Är utrikesministern beredd att före ordförandeskapets slut ta initiativ till att den processen kommer i gång - det är ju en ståndpunkt som har stöd hos samtliga riksdagspartier? Ett av de i Niceförklaringen angivna debattämnena gäller de nationella parlamentens roll i den europeiska strukturen. Det är en fråga som naturligtvis i hög grad berör dessa parlament själva. Utifrån svenska erfarenheter finns det alla skäl att hävda att ett nationellt parlaments huvuduppgift i EU-arbetet ligger på hemmaplan - gentemot den egna regeringen. Vårt viktigaste bidrag är den påverkan vi har på EU:s beslutsprocess via bevakningen i fackutskott och EU nämnd, och det är en modell som vi gott kan missionera om i medlemsländer söderöver. Kontakter, t.ex. utskottsvis, med andra länders parlament och med Europaparlamentet har givetvis sitt värde. För samråd parlamenten emellan finns redan COSAC, som har nämnts. Att nationella parlamentariker ska ingå i beslutsförsamlingar på EU-nivå tror jag däremot inte är särskilt klokt. Särskilt i ett avlägset land som Sverige går det inte att tids och arbetsmässigt förena två så krävande uppdrag. Fru talman! Det sammansatta utskottet har enats om vissa riktlinjer för den fortsatta debatten inför nästa regeringskonferens. Avslutningsvis ska jag försöka utveckla hur en sådan modell kan utformas. En startpunkt kan då vara de krav som framförs från många håll att förberedelserna ska ske i ett konvent enligt det mönster som användes för rättighetsstadgan. Jag var själv ledamot i detta konvent, och mina erfarenheter är inte alltigenom goda. Det är oklart vem man företräder, och det var svårt att hinna delta i arbetet, eftersom mötena hölls i Bryssel och anpassades efter Europaparlamentets schema. Sekretariatet var också baserat på EU:s institutioner i Bryssel. Att forma EU:s framtid är en betydligt större och bredare uppgift än att utarbeta en rättighetsstadga. Det kan därför finnas skäl att - åtminstone inledningsvis - föra debatten i skilda forum. Regeringarna, som har ett särskilt ansvar för fördragsöversyn och komptetensfördelning, skulle kunna tillsätta en reflexionsgrupp med företrädesvis konstitutionell expertis för att främst ägna sig åt dessa frågor. Europaparlamentet kommer naturligtvis att vilja diskutera samtliga frågor inom ramen för sina befintliga organ. Frågan om de nationella parlamentens roll är som sagt i första hand en fråga för dessa parlament själva. COSAC är ett redan etablerat samarbetsforum. Vid dess sammanträden är även kandidatländernas parlament företrädda. Den diskussion som redan börjat där, och som blir en huvudpunkt vid det kommande mötet i Stockholm, kan lämpligen föras vidare och då beröra hela fältet av frågor. Med hänsyn till uppgiftens storlek kan det behövas en organisation i arbetsgrupper eller utskott, vilket aktualiserar behovet av andra sekretariatsresurser än vad det aktuella ordförandelandets parlament kan erbjuda. Om detta arbete inleds nästa år kan i ett senare skede, t.ex. år 2003, företrädare för regeringarna, Europaparlamentet och COSAC föras samman till ett konvent för avslutande diskussioner inför inkallandet av en regeringskonferens. Arbetet bör dock i denna form inte drivas så långt som till förslag till fördragstext, vilket vore att föregripa regeringskonferensens arbete. Får jag till sist fråga utrikesministern: Är detta en arbetsmodell som regeringen - med stöd i riksdagens kommande beslut - kan tänkas driva i sin rapport till Göteborgsmötet? Anna Lindh begärde i sitt svar till Per Unckel viss betänketid. Det kan vara rimligt. Men riksdagen har sin principiella hållning klar. När nu regeringen funderar vidare, är då regeringen beredd att göra detta och att utforma rapporten i samråd med riksdagens partier?

Fru talman! När det gäller den sista frågan har jag redan svarat Per Unckel. Regeringen avser att i huvudsak följa de förslag som vi får från riksdagen. Vi tycker att det har varit ett utmärkt underlag. Vi tycker därför att det är bra att kunna diskutera vidare med riksdagen hur arbetet ska bedrivas. När det gäller Niceförklaringen räknar vi med att vi överlämnar propositionen i god tid till riksdagen så att den kan behandlas av riksdagen i höst. Vi förutser också att andra medlemsstater kommer att vara snabba i sin behandling av Niceförklaringen. Vi kommer att få en ratifikation så pass snabbt i alla medlemsstater att utvidgningen inte försenas, eftersom det är vårt huvudmål. Fru talman! Efter detta moderata engagemang för EU och framtidsfrågorna kan jag inte låta bli att konstatera att det också är viktigt att komma ihåg hur moderaterna har engagerat sig i EU och sakfrågorna under de år som har gått. Här kan vi tyvärr se att samma politik som vi grälar om på hemmaplan går igen i EU. har alltid varit starkt. När vi däremot har sett moderaternas argumentation kring sysselsättningen i EU, familjepolitiken, barnomsorgen och det livslånga lärandet har moderaternas engagemang inte varit starkt, utan där har de ansett att EU inte har någon roll alls. Jag hoppas att moderaterna när de nu diskuterar det framtida EU också kommer att vilja ge EU en roll när det handlar om jobben, barnomsorgen, det livslånga lärandet och alla de andra rättvisefrågor vi diskuterar i den svenska riksdagen.
Fru talman! När det gäller t.ex. sysselsättningen står vi bakom och stöder de riktlinjer som upprättats för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken inom EU. Regeringen säger sig också i princip göra detta, men när de rekommendationer ska genomföras som handlar om att sänka skattetrycket, att reformera bidragssystemet så att det blir mer arbetsfrämjande och i övrigt få ett bättre företagandeklimat i Sverige, då sviker man på hemmaplan. Då genomför man inte detta, och det är vår kritik mot regeringen på den punkten. Utrikesministern har redan svarat att man är beredd att pröva riksdagens förslag om den kommande processen, och det är väl bra. Men min fråga var mer konkret. Är man beredd att ta med riksdagspartierna i utarbetandet av den rapport som ska föreläggas i Göteborg, att t.ex. kalla till partiledaröverläggningar i frågan? Jag har några andra frågor till utrikesministern. Är regeringen beredd att avstå från kravet på övergångstid när det gäller inflyttning från de nya medlemsländerna? Är regeringen beredd att avstå från att kräva en konkret tidpunkt för första inträde i samband med Göteborgsmötet och i stället inrikta sig på att förbereda EU:s förhandlingsståndpunkter gentemot kandidatländerna? Hur är det med initiativ för att verkligen driva kravet på en anslutning av EU till Europakonventionen om mänskliga rättigheter? Det svarade heller inte utrikesministern på. Det är nu cirka en och en halv månad kvar av ordförandeskapet. Det här är en process som behöver sättas i gång. Den är komplicerad, och det är skäl till att göra det desto tidigare. Detta är det enda sättet att komma ur den knipa som vi har kommit i med många krav på att rättighetsstadgan ska göras juridiskt bindande. Jag menar att det kan ske, men först sedan anslutningen till Europadomstolen i
Fru talman! Som Lars Tobisson vet har regeringen drivit på när det gäller Europarådskonventionen. Vi har också sagt - det förutsätter jag att Lars Tobisson har tagit del av i tidningarna - att Sverige är ett av de länder som inte hade velat se någon övergångsperiod när det gäller arbetskraftsinvandringen. Vi tillsammans med andra länder vill därför se till, även om några länder har långa övergångsperioder när det gäller arbetskraftsinvandringen, att de inte ska gälla alla länder. Vi har också när det gäller deltagandet och förberedandet av framtidsdebatten välkomnat att EU-nämnden deltar i Göteborg. Nu har jag försökt att svara på alla Lars Tobissons frågor. Då kan det väl vara en fördel om Lars Tobisson åtminstone svarar på min fråga om sysselsättningsunionen. Var det inte så, Lars Tobisson - jag har riksdagsprotokollet framför mig - att Lars Tobisson den 27 mars 1995 och ett antal gånger därefter, Sten Tolgfors, Göran Lennmarker och ett antal andra talare från moderaterna gång på gång förhånade att socialdemokraterna ville göra sysselsättningsfrågan till en viktig fråga i EU? Ni såg EU och ni ser EU som ett marknadsprojekt. Ni såg inte EU och ni ser inte EU som en möjlighet att få fler jobb och större rättvisa i hela Europa.
Fru talman! Det är riktigt att vi kritiserade regeringens tal om en sysselsättningsunion. Vi vill inte föra in AMS-politik i Europa. Det kan inte vara en uppgift för EU. Det bästa bidrag som vi kan ge, och i den meningen är vi för EU:s sysselsättningspolitik, är att vi ser till att den inre marknaden kan fås att fungera, att vi över huvud taget avvecklar de hinder som finns för företagande. Det ska ske i de nationella besluten. Att det sätts upp rekommendationer om detta från EU:s sida är bara bra, och det stöder vi. Men då ska man också efterleva dem när man har röstat för dem, som regeringen har gjort. Där brister den svenska regeringen. Sedan när det gäller detta med övergångstid för personers rörlighet inom EU säger utrikesministern att vi från Sveriges sida har förklarat att vi inte vill ha någon sådan övergångstid. Man har också varit inställd på att ordna det så att det inte kommer att behöva gälla för alla. Det är bra. Men min fråga gällde om regeringen är beredd att deklarera att Sverige avstår från att tillämpa en sådan övergångstid. Det går längre, men det skulle vara ett gott mönster för fortsättningen. Och jag skulle vilja förorda att man gör detta, för det kommer att verka avkylande för de länder som av för mig oklara skäl vill sätta upp en gränsbom för rörlighet i Europa för de nya medlemsländerna. Fru talman! Jag tycker att det är bra att den här debatten förs. Jag vet fortfarande inte riktigt hur regeringen har tänkt sig att den ska föras vidare i förhållande till den rapport som regeringen som ordförandeland i EU ska lämna till toppmötet i Göteborg. Nu sades det något om att den skulle diskuteras i EU nämnden. Ska det ske bara när den väl är färdig som en sista ståndpunkt inför det toppmöte som påbörjas dagen därpå? Jag skulle förorda att man gör det dessförinnan och mer grundligt. Jag vet att utrikesministern inte kan svara på detta, men kanske någon i den övriga församlingen av socialdemokrater kan svara på frågan.
Fru talman! Jag tänkte bara lite kort kommentera det som Lars Tobisson tog upp om detta med konstitution och någon form av federalt system. När man använder de här orden associerar man ofta till någonting som redan existerar, och det är helt naturligt att man gör. Men vad vi säger från Folkpartiet när det gäller konstitution är följande: Principerna och procedurerna måste finnas tydligt i en officiell text, och det måste klart framgå vilka frågor som EU ska handha och även vilka frågor EU inte ska syssla med. Och när det gäller någon form av federation säger vi följande: Folkpartiet förordar någon form av federalt system där den centrala makten är reglerad och begränsad till de gränsöverskridande frågorna och där huvuddelen av de politiska frågorna ligger kvar hos medlemsstaterna. Min korta fråga till Lars Tobisson är: Kan Lars Tobisson tänka sig att fortsätta en diskussion med det här som en grund för hur vi vill se EU utvecklas? Det är det som vi diskuterar i dag. Vi ska ju ha en framtidsvision här om hur EU ska utvecklas. Är det här en plattform som är tänkbar för moderaterna att utgå från?
Fru talman! Jag är smickrad över att bli föremål för replik, men jag vet egentligen inte var motsättningen ligger någonstans. När det gäller konstitution sade jag att vi är för detta begrepp. Jag kanske föredrar att kalla det för vad det är, ett grundfördrag, därför att en konstitution brukar kunna ändras av församlingen själv så att säga, medan vi i det här fallet ska hålla fast vid att det är ett fördrag baserat på enhälliga överenskommelser mellan medlemsstaterna. Om man sedan kallar det för konstitution har jag ingenting emot det. Men fördelen är att man klart kan utläsa i en sådan konstitution var gränserna går. Ytterligare en fördel - jag tror att det var Sören Lekberg som tidigare tog upp det som en invändning - är att det även kan vara bestämmelser av mer teknisk natur som behöver beslutas enhälligt för att kunna ändras. Javisst, gränsen mellan vad jag kallar för grundläggande regler och tillämpningsbestämmelser drar vi själva medlemsstaterna emellan. Det är också medlemsstaterna som förfogar över eventuella ändringar. Sedan frågade K-G Biörsmark om jag är för en federation. Ja, jag är för en federation, men då i detta ords egentliga bemärkelse. Det ska alltså vara en ordning där man har decentraliserat makten till de ingående beståndsdelarna, medlemsnationerna, men med klara regler för vad som ska beslutas överstatligt därför att det passar sig. Vi har tidigare diskuterat vad det kan vara; inre marknaden, miljöfrågor, kampen mot internationell brottslighet osv. Man måste också klart ange vad som inte ska hanteras på den gemensamma nivån utan beslutas av medlemsländerna. Detta är för mig begreppet federation. Det är så det redan är ordnat. Det tycker jag att vi ska hålla fast vid. Sedan kan vi diskutera vilka frågor som hör hemma på vilken sida.
Fru talman! Det är bra att man känner på varandra inför den debatt som startar om framtidsfrågorna så att man blir klar och tydlig. Grunden till att jag tog upp frågan var att Lars Tobisson själv tog upp den i sitt anförande. Jag är glad över att vi har en i stort sett gemensam syn i dessa frågor. Jag tror nämligen, som jag har sagt tidigare, att det är väldigt viktigt för medborgarna i de europeiska länderna att de vet var besluten ska ligga och att man decentraliserar så mycket som möjligt - att man driver subsidiaritetsprincipen så långt som möjligt - och att detta läggs fast i någon form av konstitution. Där drar vi åt olika håll. Det är tydligt i diskussionen i dag att Folkpartiet och Moderaterna ligger nära varandra under det att andra partier vill gå åt helt annat håll. Det är bra att det klarläggs i en sådan här debatt, öppet i Sveriges riksdag.
Fru talman! K-G Biörsmark talar om att vi är eniga. Låt mig nyansera det. Min lilla gliring mot K-G Biörsmark grundade sig på att det i hans anförande fanns tendenser till att vika från den demokratiska ordning som råder inom EU, maktdelning, och i stället gå över till ett mer parlamentariskt system. Folkpartiet har t.ex. förordat att man ska införa en andra kammare, eller om möjligen ministerrådet ska vara en andra kammare. Jag tror att det är en äventyrlig utveckling. Då får man en parlamentarism där makten läggs helt och hållet i Europaparlamentet och kommissionen får karaktären av en regering som vilar på Europaparlamentets förtroende. Vi får eventuellt en andra kammare bestående av parlamentariker från de nationella parlamenten eller av ministerrådet, som sorteras in som något slags överhus som möjligen får godkänna i efterhand vad som bestäms i övrigt. Det blir en kraftig överflyttning av makt till överstatlig europeisk nivå. Jag tror inte att vi är mogna för det steget. Från moderat håll har vi sagt att det viktiga i konstruktionen av EU är fortsatt maktdelning mellan självständiga institutioner. Det mest överstatliga organet är Europaparlamentet. Kommissionen tar initiativ och verkställer beslut. Ministerrådet består av ledamöter av medlemsländernas regeringar men har en överstatlig funktion i beslutsprocessen. Där kan en minister, med aldrig så mycket stöd från sitt nationella parlament, bli överröstad i omröstningen med kvalificerad majoritet. Det är en lagom blandning.

Fru talman! Det är bara att instämma i det som har sagts från olika håll om vikten av en bred debatt kring vad vi vill med EU och vilken inriktning vi vill ha på samarbetet i framtiden. EU är inget folkets projekt. Det har visat sig i det låga valdeltagandet i valet till Europaparlamentet och i opinionsmätningar att många är kritiska till unionen. Det svenska ordförandeskapet har inneburit att informationen om vad som händer på EU-nivå aldrig förut har varit så omfattande i vårt land. Det är intressant att notera att Sverige då går förbi Storbritannien och lägger sig i topp på listan över högsta andelen Även EMU-kritikerna är många. Den senaste opinionsundersökningen visar att 64 % av svenska folket är emot ett svenskt EMU-medlemskap. Visst vore det rimligt att starta en framtidsdebatt helt förutsättningslöst, en debatt som inte begränsar sig till ett samarbete inom ramen för EU-projektet utan ett samarbete som tar sin utgångspunkt i ett verkligt alleuropeiskt samarbete byggt underifrån. Självklart finns det en stor vilja hos svenska folket att samarbeta, både i Europa och i övriga världen, men med andra utgångspunkter än att vi ska bygga en ekonomisk, politisk union med stora demokratiska brister, där icke folkvalda byråkrater och penningstarka lobbygrupper har så mycket makt. EU har utvecklats till en helt annan union än den vi en gång folkomröstade om. Vi har sett och ser en utveckling som går mot alltmer av överstatlighet. Nya områden har tillkommit, inte minst militariseringen och samarbetet med Nato. Från Vänsterpartiets sida har vi försökt lyfta fram en diskussion om folkomröstning om Nicefördraget och också om militariseringen. Det vore det överlägset bästa sättet att få till stånd en bred, kunskapshöjande debatt med många deltagare. Det skulle också innebära en process med ett verkligt inflytande, där folkets slutsatser och uppfattning skulle få en avgörande betydelse, även om vi nu har konsultativa folkomröstningar. Därmed har jag svarat på Miljöpartiets frågor om folkomröstningar. Som vi har hört i dag finns det inte stöd för folkomröstningar i de här frågorna. Vi kan inte heller räkna med något stöd för en mer förutsättningslös diskussion där vi omprövar hela EU-idén. Däremot finns det enighet om att initiera en bred debatt och en relativt stor enighet kring formerna för processen, sett utifrån riksdagens perspektiv. I betänkandet skriver man att man ska utnyttja erfarenheterna från COSAC, att konvent kan vara en modell, även om det finns oklarheter när det gäller mandat och beslutsfattande. Man understryker att det ska finnas en tidtabell, att remissförfarande är viktigt och att ansökarländerna också måste finnas med i processen. Det har också förts fram från talarstolen. Från Vänsterpartiet vill vi understryka vikten av att de nationella parlamenten och riksdagspartierna utgör basen i processen. Något som inte diskuteras så mycket i betänkandet, som jag tänkte ägna lite mer tid, är hur vi redan nu ska få till stånd en bred debatt bland allmänheten, olika organisationer och institutioner. Det handlar också om hur man, inte minst, ska få med alla de ungdomar som i dag är kritiska på olika sätt och också misstänksamma mot EU. Kommissionens ordförande Prodi har uttryckt att debatten ska vara så övergripande som möjligt. Den ska inte organiseras uppifrån utan få utvecklas på ett sådant sätt att den berör de frågor som ligger nära individen. Här har Prodi rätt - för en gångs skull, kanske man ska tillägga. Helt avgörande för om vi får till stånd en debatt med mångas deltagande är att frågorna känns angelägna och inte enbart formuleras uppifrån. Det betyder att ett av de mer centrala inslagen i arbetet är att hitta arbetssätt där människor själva formulerar de viktiga frågeställningarna och att dessa frågeställningar ska utgöra stommen i diskussionen. Visst är det så att EU och färdriktningen mot en gemensam valuta på olika sätt påverkar oss i vardagen. Det visar också EMU-utredningen, som påpekar riskerna för välfärdsstaten och behovet av en mer flexibel arbetsmarknad med förändrad arbetsrätt osv. Med utgångspunkt i utredningens slutsatser kan vi också konstatera att konsekvenserna av EU och EMU blir olika för olika grupper. T.ex. finns det fog för funderingar kring att kvinnor riskerar att bli förlorare i förhållande till män, att Norrlands inland riskerar att bli förlorare i förhållande till tillväxtregionerna. En viktig grundprincip i processen är att hitta former för att i möjligaste mån göra debatten underifrånstyrd, så att både individers och regioners olika frågeställningar kommer upp på bordet till offentligt samtal. Som i andra sammanhang är det viktigt att ta del av gjorda erfarenheter. Där finns en viss kritik mot arbetssättet i den parlamentariska EU 96-kommittén. Kritiken handlade om att perspektivet blev mycket av ett ovanifrånperspektiv. Det finns anledning att tro att det i praktiken blev en rätt smal debatt, utan någon egentlig folklig förankring. Därför blir man lite betänksam när regeringen i dagarna har utsett en expertgrupp för EU-frågor, en grupp som ska arbeta direkt under regeringen och till sitt förfogande har politiskt utsedda forskare. Den nya myndigheten ska fördjupa och bredda underlaget för ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av EU och Sveriges EU-politik. Från Vänsterpartiets sida vill vi höja ett varningens finger. Kanske kan vi under den fortsatta debatten få svar på varför man inte kan lita till den fria forskningen och den fria folkbildningen i frågorna. Varför bygga upp egna forskningsinstitutioner vid sidan av det offentliga utredningsväsendet och den fria forskningen? Fru talman! Förutom en diskussion om den mer innehållsliga EU-politiken så är ett annat viktigt perspektiv att ta med i debatten demokrati och konstitution. Från statsvetarhåll har det bekräftats att EU har ett demokratiskt underskott. De nationella parlamenten har fått minskad makt. Folken kan inte utkräva ansvar via sin valsedel. Beslutsgången är krånglig. Politiken styrs till stor del av unionens traktat och kan inte ändras av väljarna. Rätten att föreslå och besluta om lagstiftning ligger inte hos de folkvalda, osv. Om man följer de fördragsändringar som har gjorts genom åren så ser man att det går mot ökad överstatlighet, och konturerna av ett Europas förenta stater växer fram. Mycket talar för att vi är inne i ett vägval. En ren demokratisk ordning måste betyda att vi bestämmer oss: Är det ett mellanstatligt arbete eller är det en federation vi är på väg mot? Och i den diskussion som vi nu ska föra så brett som möjligt måste en central frågeställning vara: Vill medborgarna ha ett Europas förenta stater? Och vad vill de politiska partierna? I detta sammanhang vill jag ansluta mig till Karl Göran Biörsmarks uppfattning om att alla partier har ett ansvar att faktiskt spela med öppna kort i denna process och att öppet redovisa sina ambitioner med EU. Hitintills har ju resultatet varit att den politiska nivån passivt har följt med strömmen och accepterat mer och mer av överstatlighet. Därför är det i dag välkommet att Folkpartiet är tydligt, att man inte väjer för en federation. Moderaterna är väl också det, även om de ville lägga in en brasklapp. Vi vet att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är tydliga i sina ambitioner, att det handlar om ett mellanstatligt samarbete. Och från Vänsterpartiets sida är vi beredda att så gott vi kan se till att vi får en bred och saklig debatt om överstatlighet kontra mellanstatlighet. Förhoppningsvis kan det föra med sig att samtliga partier i denna kammare så att säga bekänner färg. Det vore ett viktigt bidrag till den debatt som vi nu ska initiera.

Fru talman! Möjligen var vi något för ambitiösa i det sammansatta utskottet. Vi försökte nämligen pröva en modell där samtliga partier skulle vara överens, och vi skulle undvika reservationer. Men vi lyckades som synes inte med detta. Miljöpartiet klarade inte av det. Och egentligen var det kanske en övermäktig uppgift att förena sju partier om EU:s framtidsfrågor, varav två anser att EU inte ska ha någon framtid. Kanske hade vi andra i ett annat läge bättre kunnat ge betänkandet en skarpare profil, men därom kan vi bara sia. Fru talman! Jag vill berätta en liten anekdot från ett studiebesök som Fri och rättighetskommittén gjorde i Bonn för ett antal år sedan. Jag vill minnas att det var under riksmötet 1992/93. Inom kommittén hade vi nu och då diskuterat subsidiaritetsprincipen, och det var många som tyckte att det var en löjlig princip, att den var märklig och något överreklamerad. Jag tillhörde dock inte den skaran. Vid Bonnbesöket mötte vi ledande tyska parlamentariker. Vid den första träffen började den tyske socialdemokraten tala om subsidiaritetsprincipen omedelbart och möttes av ett stort skratt från ledamöterna i Fri och rättighetskommittén. De enda som inte instämde i skrattet var, såvitt jag minns, jag och moderaten Birger Hagård. Den tyske politikern insåg säkert aldrig varför denna plötsliga munterhet etablerades. Men när dagen var slut i Bonn var det min tur att skratta. Alla som vi hade mött under dagen hade haft fokus på subsidiaritetsprincipen. Det är ju ett något svårstavat ord, och det ligger kanske inte riktigt väl på den svenska tungan. Men det är faktiskt en mycket viktig princip. Dess styrka inom EU har accentuerats och påtalats i många sammanhang. Det är ganska intressant att denna princip tar sin utgångspunkt i gemenskapsbegreppet som i sin tur definieras utifrån att människor tillsammans strävar efter ett visst ändamål, ett visst syfte. Och det förtjänar att påpekas att Europeiska unionen har ett grundläggande syfte som Europafäderna Alcide de Gasperi, Robert Schumann och Konrad Adenauer var överens om, att skapa en hållbar fred i Europa. Medlet i det arbetet var och är att sammanfläta ekonomierna så att det övergripande syftet om fred kan uppnås. Det finns ett ändamål med Europeiska unionen. Och ändamålsenlighet är den bärande utgångspunkten i subsidiaritetsprincipen. Principen har två ben: För det första: Det en gemenskap på ett ändamålsenligt sätt kan sköta ska den också få sköta. För det andra: De överordnade gemenskaperna har en skyldighet att stödja där så behövs, och detta stöd måste respektera de enskilda människornas rättigheter och gemenskapernas eget kompetensområde. Slutsatsen är att om en överordnad gemenskap vill överta en funktion från en underordnad så ligger bevisbördan för bättre ändamålsenlighet på den överordnade gemenskapen. Fru talman! I Europadebatten finns det många olika förvrängningar av subsidiaritetsprincipens innebörd. En del tror att den är en närhetsprincip. Andra tror att principen med automatik säger var makten ska ligga. Ingendera är rätt. Principen kan vara både en närprincip och en fjärrprincip. Det som avgör är ändamålsenligheten. Och principen är ett tankeverktyg, en hjälp i arbetet att försöka att bena ut var den rätta nivån är för en viss kompetens. Det finns en annan princip som i sådana här sammanhang brukar nämnas, och det är proportionalitetsprincipen, och det förstår nog fler att den är ett analysverktyg. Subsidiaritetsprincipen är alltså som sådan ingen substansprincip. Den är en hjälp på vägen. Därför är den viktig när vi nu diskuterar EU:s framtid och därmed också unionens kompetens för att få idéer om de avgränsningar som är nödvändiga och viktiga. Fru talman! EU har ingen egen autonom rättskompetens, därför att det är medlemsstaterna som äger fördragen, som det heter. Och därmed agerar EU:s olika institutioner egentligen på ett slags delegerad makt från de nationella parlamenten, på samma sätt som t.ex. riksdagen i dag delegerat makt till kommuner och landsting. Jag tror att det viktigt att vi tydliggör vem som har vilken makt över vad. Därför tror jag också att en förenkling av fördragen är nödvändig, precis som vi skriver i utskottets text, en uppdelning i ett grundfördrag och i andra bestämmelser. Man kan kalla ett sådant grundfördrag för en konstitution, även om det inte tilldelar unionen en, som man brukar säga kompetens-komptetens, dvs. ingen autonom rättskompetens. Fru talman! Tydlighet i och överskådlighet över fördragen ger därmed också tydlighet över kompetensfördelningen. Det är också viktigt att arbetet genomsyras av en önskan att leva upp till den kompetens man har på de olika nivåerna, inte att ständigt försöka lägga under sig nya kompetensområden. Exempelvis tror jag att Europaparlamentet skulle stärka sin position på olika områden om arbetet fokuserades på det som ligger inom det egna kompetensområdet. Fru talman! Den kristdemokratiska Europapolitiken vill stärka kopplingen mellan den enskilda människans verklighet och vad vi kan kalla storpolitiken inom EU. Det kan göras genom att man slår vakt om den värdegrund som är gemensam för EU:s folk och stärker denna dimension i arbetet. Utifrån det perspektivet är det bra att det nu har utarbetats en rättighetsstadga som proklamerades vid mötet i Nice. Visserligen har det s.k. konventsarbetet där stadgan togs fram spretat åt olika håll, men samtidigt sprider det insikten om att den europeiska gemenskapen inte bara handlar om inre marknad, pengar och konkurrens. Det finns förstås en juridisk problematik, eftersom vi redan har en Europakonvention om de mänskliga fri och rättigheterna som omfattar fler länder än EU:s. Den högsta instansen är domstolen i Strasbourg, vilken åtnjuter ett stort förtroende. Det är därför angeläget att en ny stadga inte skapar konkurrens mellan två skilda system. Lösningen ligger ju i, som en del har varit inne på tidigare, att EU som organisation införlivar konventionen med det hittills uppnådda inom den europeiska rättsordningen. Det är faktiskt ganska intressant att det i dag i Sverige har blivit en betydande enighet kring Europakonventionens betydelse. Så har det inte alltid varit. Det fanns en ledande socialdemomkratisk partiledare som på sin tid ibland kallade domstolen i Strasbourg för Petréns lekstuga. När Fri och rättighetskommittén i början på 90-talet skulle granska frågan om införlivandet av Europakonventionen i svensk lag så var motståndet stort, det kan jag lova, och flera partiföreträdare beskrev den som en flummig naturrätt. Mer eller mindre motvilligt från en del håll accepterades den dock. Och från den 1 januari 1995 är konventionen svensk lag. Och det är ju bra att vi har fått denna utveckling och att den nu framstår som ett föredöme när det gäller mänskliga fri och rättigheter. Förutsatt att de mänskliga fri och rättigheterna inom EU på detta sätt knyts till Europakonventionen välkomnar vi också att en ny kompletterande stadga inlemmas som lagligt bindande i en ny konstitution för Europagemenskapen. Det kan ju finnas behov av att utöka vissa fri och rättigheter inom unionen som går utöver det skydd som Europakonventionen ger. Vi tror att en fokusering på mänskliga fri och rättigheter skulle kunna innebära ett större förtroende för EU:s institutioner. Den enskilde behöver ett skydd mot EU-byråkratin. En sådan utveckling kan bidra till att stärka EU:s legitimitet och identitet. Fru talman! Det svenska nationella parlamentet har jämfört med andra EU-länders parlament ett betydande inflytande genom sin EU-nämnd. Regeringen kan inte agera mot en majoritet i EU-nämnden. Utöver nämnden har även utskotten möjligheter att anlägga synpunkter på EU-arbetet inom sitt respektive kompetensområde. Vi i konstitutionsutskottet ser gärna att det på sina håll sker med en större intensitet. Man skulle kunna säga att om alla nationella parlament fick samma befogenheter som det svenska skulle de olika parlamenten avsevärt ha stärkt sin ställning i EU-arbetet. På den europeiska nivån är det kanske inte så enkelt att lösa frågan. Det har talats om konventsprincipen, om en andra kammare etc. Möjligen kan man, som många här i dag har varit inne på, tänka sig att utvidga befogenheter i COSAC:s arbete. Men egentligen är t.ex. de svenska ledamöterna i COSAC i formell mening inte representanter för det nationella parlamentet utan enbart representanter för vissa i parlamentet ingående partier. Det finns all anledning att titta på olika modeller och lösningar som kan förbättra inspelsmöjligheterna för de nationella parlamenten. I synnerhet gäller det förstås de fördragsändringar som blir aktuella men det kan också avse den process som förestår inför regeringskonferensen 2004.

Fru talman! Denna debatt och det omfattande betänkande om EU som vi nu behandlar är exempel på hur Europasamarbetet och EU-frågorna får en allt större betydelse för oss som enskild nation. Det som händer i EU påverkar alltfler av oss och påverkar oss alltmer. Det finns en tendens till att ett samarbete som startar blir ganska vildvuxet. En del vill ha in mer och mer av frågor att arbeta med, medan andra vill ha in andra frågor som är angelägna. En del vill vidga samarbetet till fler och fler länder, medan andra vill begränsa det. Jag tror att det är viktigt att säga att EU aldrig får tillåtas bli ett självändamål. För oss i Centerpartiet är EU inte ett självändamål som man behöver konstruera uppgifter för. Vi vill använda EU till vad det är bra för, inte till någonting annat. Vi vill t.ex. utveckla EU för att möta Europas stora framtidsfrågor.

På de här områdena ska EU vara ett offensivt arbetsforum. På andra områden däremot ska uppgifterna finnas nationellt. Det finns en rad sådana uppgifter som man kan peka på. Hit hör utbildningsfrågorna, forskningspolitiken, kulturpolitiken, socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken, liksom delar av skattepolitiken t.ex. För att klara ut denna uppgiftsfördelning behöver vi en kompetenskatalog som talar om var de olika uppgifterna hör hemma. En sådan kompetenskatalog blir då helt enkelt en del i ett konstitutionellt arbete i EU. Det är ju demokrati och framtidsfrågorna efter Nice som den här delen av debatten ska handla om. En fortsatt utveckling med ett lappande och lagande och med tillägg av uppgifter och länder håller dock inte i längden. Nicefördraget kom ju t.ex. till för att möjliggöra den närmast förestående utvidgningen av EU:s medlemsstater. Så har fördrag på fördrag staplats. En förenkling av fördragen är ju en av de framtidsfrågor som nu ska diskuteras efter Nice och det är bra. Vi i Centerpartiet har pekat på vikten av detta. Helt klart behövs det ett nytt fördrag. Kanske är det dags att skapa en helt egen konstitution för EU där makten byggs underifrån och utkrävandet av ansvar och fastläggande av politikerområden blir tydligare. Det är viktigt att EU har en folklig förankring, vilket har sagts tidigare i debatten. Det är viktigt att demokratin utvecklas och att beslutsvägar, ansvar och ansvarsområden blir tydligare. Därför måste makten, som jag nyss sade, byggas underifrån. I ett sådant resonemang kan man inte heller skilja de nationella konstitutionella frågorna, grundlagsfrågorna, från de europeiska, för då är risken stor att man går vilse. Ska det i framtiden vara regeringarna som, likt principen i utrikespolitiken i övrigt, är nationernas ombud i ett indirekt samarbete av den modell som EU utgör, eller ska det vara en mer direkt modell? Det är en fråga som är intressant i ett fortsatt demokratiskt perspektiv och som några varit inne på i debatten här. En viktig fråga när det gäller öppenheten och stärkandet av demokratin är frågan om kommissionens ställning. Det sticker naturligtvis i ögat på varje förtroendevald och på varje engagerad medborgare att tjänstemännen har ensamrätt när det gäller att komma med förslag och dessutom har möjlighet att vägra att släppa igenom frågor där både regeringarna i ministerrådet och de folkvalda i parlamentet är överens. Detta är problematiskt, inte minst därför att det omöjliggör en institutionell reform. Om kommissionen handlade om ett tjugotal kommissionärer skulle det kanske ha gått att hantera men det är fråga om så mycket mer. Det är en enorm institution med egna intressen, egna spelregler och egna konflikter. Sådant påverkar naturligtvis arbetet som helhet och, som jag ser det, försvårar processen framåt. Kommissionens ställning och förslagsmonopol måste vara en del i den kommande diskussionen om EU:s framtid. Det fanns en tid då EU byggdes upp på ruinerna efter andra världskriget. Då var det motiverat med en stark, centraliserande, kraft. Kommissionen har för det mesta skött det med den äran. Men nu handlar EU om att ta sig an nya utmaningar, om att vinna medborgarnas hjärtan och om att övergå till ett brett alleuropeiskt samarbete. Då måste vi också våga pröva och ompröva gamla institutioner. En sådan institution är just kommissionen. Det finns alla skäl att fundera över var tyngdpunkten i det europeiska samarbetet ska ligga - hos de folkvalda med ett parlament som driver integrationsprocessen framåt och ett ministerråd som värnar medlemsstaternas intressen eller i en kommission med begränsad insyn och som vägrar att ta direktiv från alla de miljoner människor i Europa som de ska företräda. Fru talman! Vad EU:s medborgare vill, behöver och förväntar sig av EU kan bara de själva uttrycka. Det är rent förkastligt att behandla EU-frågorna som om de vore traditionell utrikespolitik med begränsad medborgerlig insyn och delaktighet. EU behöver tvärtom finnas med i inrikespolitiken så långt det över huvud taget är möjligt. Ytterligare en fråga är just de nationella parlamentens roll. Vilket inflytande ska de ha, och kan det ges? De förslag som har kommit fram ur Riksdagskommitténs arbete om riksdagens arbete med EU frågorna har inneburit en breddning och fördjupning av EU-frågorna i riksdagen. Det är en utveckling som vi i Centerpartiet har bejakat och som vi bejakar. Mer går säkert att göra för att fler ska bli engagerade i EU-frågorna. De bör naturligtvis ha en förankring i varje sakutskott som har EU-frågor på agendan. Det tillkännagivande om de nationella parlamentens roll som det sammansatta utskottet föreslår är viktigt och understryker färdriktningen vidare mot ökade möjligheter till påverkan. Det står Centerpartiet bakom. Men hur vi än breddar och fördjupar riksdagen kan vi inte få något direktinflytande på EU, hur vi än bär oss åt, med nuvarande konstruktion och författning. En sådan fråga ligger också i framtiden att fundera över. Det är en intressant fråga, och inte minst vi i Centerpartiet ska redovisa ett arbete om öppenhet, som här har sagts i debatten.

Fru talman! Nu har EU fått en egen offentlighetsprincip. Europaparlamentet röstade, efter månader av segdragna förhandlingar mellan institutionerna, i torsdags för det kompromissförslag som rådet dessförinnan lagt fram, ungefär en vecka tidigare. Trots att de nya öppenhetsreglerna innebär stora och i många fall välkomna steg mot en ökad öppenhet och insyn är bristerna betydande. Det finns all anledning att vara orolig för hur de nya reglerna kommer att påverka vår egen svenska offentlighetslagstiftning. Att de nya reglerna trots allt innehåller en rad mycket positiva delar kan vi framför allt tacka det öppenhetsvänliga EU-parlamentet för. Särskilt den liberala gruppen i parlamentet, som är de som hårdast driver frågan om öppenhet och reformer av EU:s förvaltning, har bidragit med många konkreta och bra förslag. Ändå slår sig regeringen för bröstet och framställer de nya offentlighetsreglerna som något som Sverige uppnått på egen hand. Faktum är att Europaparlamentet deltar på lika villkor i beslutsprocessen och har haft en avgörande betydelse i arbetet för bättre offentlighetsregler. Förhoppningsvis kan regeringen se fördelarna med att parlamentet som medborgarnas företrädare har en avgörande roll i Den nya förordningen är klart bättre än de EU regler om offentliga handlingar som finns i dag. Om det finns det ingen som helst tvekan. Medborgarna kommer exempelvis för första gången att få rätt att ta del av de handlingar som finns hos kommissionen, rådet, parlamentet och andra EU-organ. En medborgare som begär ut en handling har rätt att få svar inom viss tid och har dessutom möjlighet att överklaga ett avslag. Det kommer naturligtvis att ta lång tid innan offentligheten blir en naturlig del av varje tjänstemans arbete, men detta är ändå en reform som mer än något annat kommer att driva hela EU:s förvaltning mot ökad öppenhet och effektivitet. Samtidigt återstår en rad problem. Känsliga handlingar som hemligstämplats, t.ex. med hänvisning till allmän säkerhet eller internationella relationer, undantas från offentlighetsprincipen och behöver inte diarieföras. Författaren till ett känsligt dokument är den som beslutar om mottagaren får lämna ut det. Detta är regler som står helt i strid med de principer som vi har i Sverige. Som ordförande har Sverige bedyrat att specialreglerna om känsliga handlingar bara ska omfatta dokument som rör utrikes och säkerhetspolitik. Frågan är hur regeringen kan vara så säker på det, när reglerna faktiskt talar ett annat språk. Känsliga dokument kan mycket väl komma att omfatta också handlingar som rör inrikespolitiskt samarbete, t.ex. Schengensamarbetet och flyktingpolitiken. En knäckfråga som delat institutionerna är hur EU-handlingar ska behandlas i medlemsstaterna, t.ex. i Sverige. En hänvisning om att medlemsstaterna ska besluta om utlämnande enligt sin nationella lagstiftning ströks av EU-kommissionen bara några timmar innan kompromissen skulle antas i parlamentets utskott för medborgerliga fri och rättigheter. Detta visar att kommissionen, som är en på många sätt gammalmodig och byråkratisk institution, inte direkt tillhör öppenhetsivrarna utan föredrar att hålla på principen att göra hemligstämpel till regel. Fru talman! Som liberal känner jag en stark oro för att vår svenska offentlighetsprincip riskerar att hotas genom oklara EU-regler. I den nya EU förordningens inledning står att syftet inte är att ändra befintlig nationell lagstiftning. Regeringen och experter hos Justitiedepartementet har försäkrat oss att den svenska grundlagen fortsätter att gälla för samtliga handlingar som finns hos svenska myndigheter. Tyvärr delar inte jag den självsäkerhet som den svenska regeringen visar upp. Jag undrar: Kan regeringen lova att ingen urlakning av den svenska grundlagen kommer att ske i vare sig tolkning eller tillämpning? Kan vi vara förvissade om att regeringen fortsätter att ta kampen för offentlighetsprincipen om kommissionen skulle dra Sverige inför EG domstolen? EU:s offentlighetsregler kan faktiskt bli ännu bättre, och vi måste hela tiden gå vidare, även med andra öppenhetsrelaterade frågor. Sverige måste fortsätta att aktivt driva på öppenheten i EU. Vi kan inte nöja oss med det beslut som Sverige under sitt ordförandeskap beskriver som en odelad succé.

Fru talman! Utrikesminister Anna Lindh sade i sitt anförande att det var viktigt att vara med i EU för att minska utsläppen i hela Europa och att få bort farliga kemikalier i hela Europa. Anser utrikesminister Anna Lindh att EU lyckas med detta? Om svaret är ja, varför har vi då tvingats återta kemikalier och färgämnen som vi tidigare, före EU-medlemskapet, hade förbjudit i vårt land? Är Anna Lindh att EU:s sjätte miljöprogram, som fått hård kritik från miljöorganisationer, är tillräckligt bra? Nu är Anna Lindh tyvärr inte kvar och kan inte svara på dessa frågor. Men det kanske finns någon annan representant för hennes parti som kan svara hur man ser på miljöarbetet inom EU. Miljöpartiet tycker att det är viktigt att man har rätten att gå före inom miljöarbetet och alltså ha hårdare miljökrav, vilket är en förutsättning för att ha ett aktivt miljöarbete inom EU. Annars riskerar vi att stagnera på grundval av marknadens krav och andra regelsystem som hindrar ett effektivt miljöarbete. Anna Lindh tog också upp att det gick bra att sitta 28 länder runt bordet och ha en bra debatt. Det hade ju varit trist om man dragit ihop dem och det inte hade varit möjligt med en bra debatt. Men det som är de stora framtidsfrågorna tyckte jag inte att Anna Lindh tog med i det här. Hur är det med maktfrågorna i framtiden? Ska alla länder ha rätt till en kommissionär? Varför pratar man om att det går bra med 27 länder, men sedan måste man ompröva det hela? Är inte detta ett sätt att skjuta på känsliga framtidsfrågor och gömma sig bakom att utvidgningsprocessen är viktig just nu? Nicefördraget öppnar visserligen för en utvidgning, och jag tror att många av oss tycker att det är bra. Men det handlar ju om så mycket mer. Det är enkelt att säga att riksdagen ska besluta om det nya fördraget i höst, men då måste man också ta upp en debatt om innehållet i det. Nicefördraget har många delar som berör de kommande maktfördelningsfrågorna. Innan Nicemötet fördes en relativt livlig debatt om vad det skulle leda till. Efteråt har det varit ganska tyst, och man gick med på det för att man sade att det var bra för utvidgningsprocessen. Trots allt innehåller det fördrag som riksdagen kommer att få på sitt bord bl.a. frågan om ifall vetorätten ska avskaffas och ersättas med överstatliga majoritetsbeslut. Detta finns med i EU får förmyndarrätt över medlemsstaterna genom den s.k. Österrikeparagrafen. Det är naivt att tro att den bara kan komma att användas vid rasism och främlingsfientlighet. Denna paragraf kan naturligtvis tillämpas också inom andra områden såsom äganderätten och kapitlets fria rörlighet. Kravet på enhällighet för att tillåta en minoritet av EU-länderna att gå före tas bort. Det är också ett exempel. Det finns också förändringsförslag beträffande kommissionen som borde diskuteras betydligt mera om ifall det leder till förbättrad eller försämrad demokrati. Demokratisaspekterna är naturligtvis stora och viktiga frågor som inte bara kan gömmas undan genom att riksdagen får ett betänkande på sitt bord som man ska besluta om. Det här borde i mycket större utsträckning tas upp i en ordentlig genomlysningsdebatt ute i det svenska samhället för att människor ska kunna vara delaktiga och få veta vad det innebär för konsekvenser. Vi vet att det inte finns något jättestort gehör bland svenska folket för EU som det ser ut i dag. Det som har tagits upp här och som jag tycker är intressant är att det finns ett gehör för en utvidgning av EU. Där ligger svenskarna långt framme. Och vad beror det på? Jo, jag tror att det beror på att svenska folket är större globaliseringsivrare, mer internationella och mer för ett samarbete med hela världen. Det här borde också finnas med i den debatt och diskussion som rör EU-frågorna. Som jag upplever det i dag låser EU in sig i stället för att öppna sig mot omvärlden. Även om man tar in fler länder begränsar man ändå möjligheterna för övriga världen att ha t.ex. vettiga handelsregler med EU. Jordbrukspolitiken är bara en av de kärnpunkter där man kan se hur EU bygger murar runt sitt eget jordbruk för att skydda det i förhållande till tredje världen. Detta är någonting som också måste tas med i den debatt och diskussion som berör EU-frågorna. Vad är det som är viktigt för svenska folket i dag? Vad är det som engagerar människor? Hur kan vi få med människor i debatten? De internationella frågorna är då viktiga att ta med, den internationella globala solidariteten med rättvis handel, med möjligheter för tredje världen att växa och naturligtvis miljöfrågorna. Vi i Miljöpartiet är oerhört kritiska till hur EU utvecklas. På flera områden går EU alltför långt med att bilda en federal stat. Man värnar sin egen ekonomiskt starka ställning i en global värld. Solidariteten och den ekologiska rättvisan finns inte med. Det här är frågor som måste tas med i framtidsdiskussionen för att det ska bli en bra debatt om EU:s framtid och få ett engagemang bland människor som vill vara med och verka. Vi i Miljöpartiet tycker att folkomröstning är ett viktigt instrument. Kan man vara med och rösta, kan man också delta i debatten samtidigt som man vet att man kan vara med och påverka. Om vi i riksdagen ska ratificera Nicefördraget vet vi ju inte ens om vi har väljarnas mandat för det. Vi sitter här på deras mandat, men vi vet egentligen inte vad de anser om fördraget som det ser ut i dag. Därför borde det hållas en folkomröstning också om Nicefördraget eftersom det är en del av Amsterdamfördraget, vilket vi inte hade någon folkomröstning om. Det här är viktiga frågor som man i ett demokratiskt land borde vara mer mån om att se till att det blir en diskussion, debatt och öppenhet kring.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att en debatt om EU:s framtid inte kan föras utan att man funderar på institutionerna i de enskilda medlemsländerna. Utgångspunkten för den här debatten måste då vara de enskilda medborgarnas situation. Vilka frågor och problem anser man vara viktiga att få lösta genom politiska beslut? Och i förlängningen av detta måste det föras en diskussion om var dessa politiska beslut lämpligen ska fattas för att de ska tillgodose de önskemål och de behov som den enskilde medborgaren har. De ska också tillgodose behoven av effektivitet så att det får ett genomslag hos medborgarna i nationen. Jag vill säga detta därför att jag tycker att den här debatten stundtals handlar mycket om olika institutioner. En talare säger att man ska ha en konstitution medan en annan säger att man inte ska ha det. Man ska ha federalism eller inte ha federalism. Dessa begrepp hanteras såsom de vore alldeles entydiga för alla talare i denna kammare och för medborgare i allmänhet. Men bakom dessa ord döljer sig olika värderingar och olika definitioner. Jag är rädd för att debatten ibland kan låsas bara därför att man inte kan komma överens om vilket innehåll de olika begreppen har. Låt mig ta ja eller nej till konstitution som exempel. Det är klart att det ligger många olika värderingar bakom det. Men i Nicebeslutets uppdrag ligger att man ska förenkla den nuvarande regelboken så att den blir mer lättillgänglig för medborgarna. Det handlar ju inte om att skapa en annan karaktär på EU i förhållande till Niceuppdraget, utan det handlar om en förenkling. Fru talman! Jag tänkte beröra i huvudsak två frågor i mitt anförande. Den ena rör stadgan om mänskliga rättigheter - jag deltog i konvententet som utarbetade den för EU:s räkning - och mänskliga rättigheter i mera vid mening. Jag ska också under den tid som står mig till buds försöka att beröra öppenhetsfrågor. När det gäller detta unika betänkande som konstitutionsutskottet och utrikesutskottet har presterat ska man notera att den första europeiska institutionen som beskrivs i detta sammanhang är Europarådet som skapades för mer är 50 år sedan. Om vi i dag, den 9 maj, har födelsedag för Europa tenderar en del att diskutera som om det vore Europa 15, dvs. EU länderna, som hade födelsedag. Det är möjligt att det är så. Men för mig är det angeläget att peka på att Europarådet var den första europeiska organisation som kom i gång efter kriget och naturligtvis också har spelat en stor roll för uppkomsten av EU. Jag ska inte närmare gå in på den historieskrivningen utan i stället peka på att det Europarådet sedan lyckades åstadkomma var den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, som trädde i kraft 1953. Man kan fråga sig om det finns något europeiskt beslut, något europeiskt instrument, som haft större betydelse för fler europeiska medborgare än Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Europarådet har i dag 43 medlemsstater. Alla dessa - varav Armenien och Azerbajdzjan är de senast anslutna; det kommer förhoppningsvis fler - är bundna av denna konvention om mänskliga rättigheter. Staterna är bundna av konventionen, och 800 miljoner människor kan åberopa den i förhållande till sina regeringar. De har också individuell möjlighet att gå till domstolen i Strasbourg för att söka få rättelse i det de anser vara felaktig behandling från deras stats sida. Denna Europastadga har alltså haft och har en oerhörd betydelse. Min anledning att ta upp de här frågorna är att jag tror att det är väldigt viktigt att slå vakt om just Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Här riskerar EU-stadgan att kollidera med denna konvention och också, om man inte hanterar det på rätt sätt, att erodera dess värde. Det skulle ha stor negativ betydelse. Då kan man nämligen få en konkurrens mellan de två domstolarna, den i Strasbourg och den i Luxemburg. Nu är det inte någon fara för ögonblicket. Det finns dock anledning för mig att kraftigt understryka det utskottet är enigt om, nämligen att det är viktigt att EU kan ansluta sig till Europakonventionen om mänskliga rättigheter så att vi inte får nya gränser i Europa - en gräns innanför det som kommer att vara EU så småningom och en annan gräns vid det som för närvarande är Armenien och Azerbajdzjan. Det har sagts många gånger att alla är intresserade av att denna anslutning sker. Jag vill här peka på vikten av, och jag vill också föreslå regeringen, att man snarast sätter i gång en expertarbetsgrupp som ska titta på de legala förutsättningarna för denna anslutning. Den är tekniskt sett mycket komplicerad, och det fordras en rad beslut på både Europarådssidan och EU-sidan för att detta ska bli verklighet. Som en följd av denna europeiska konvention kan vi i dag också säga att dödsstraffet är avskaffat på den europeiska kontinenten. Det är en fantastisk framgång som de europeiska staterna på det här sättet har nått. Fru talman! Låt mig också något beröra öppenhetsfrågorna och då konstatera att det är tillfredsställande att det nu har kunnat fattas beslut om öppenhetsregler för EU. De är förvisso inte så bra som vi skulle kunna önska från svensk synpunkt, men de är oerhört mycket bättre än de förhållanden som hittills har rått i EU-sammanhang. Inte heller påverkar de, enligt min och andras mening, de svenska öppenhetsreglerna. Jag skulle, fru talman, utan att direkt vilja polemisera mot Helena Bargholtz ändå lite grann varna för hennes framställning av EU-parlamentets roll i den här processen. Det är viktigt och riktigt att man har deltagit i den, men det är ju inte EU-parlamentet som har haft den avgörande rollen. Sanningen är ju den att i systemet med maktdelning mellan olika institutioner ligger EU-parlamentets makt egentligen i att säga nej till ett förslag. Man kan faktiskt inte besluta om ett förslag och genomföra det. Detta skiljer EU parlamentets roll från de nationella parlamentens i det normala systemet. Jag ser, fru talman, att min anmälda talartid har tagit slut. Låt mig bara avsluta detta inlägg med att något kommentera Lars Tobissons fråga om hur den svenska regeringen nu ska behandla frågan om processen fram till regeringskonferensen 2004. Den kommer naturligtvis att fortgå på det sätt som har varit, med överläggningar med regeringen i EU nämnden och andra sammanhang. Jag har talat med Sören Lekberg, som leder EU-nämndens s.k. lilla nämnd, om att vi i morgon vid samrådet med regeringen om ordförandeskapsfrågor ska ta upp den här frågan och försöka diskutera hur vi ska driva själva hanteringen av de här frågorna fram till mötet i Göteborg. Fru talman! Låt mig med detta yrka bifall till utskottets förslag till beslut i det framlagda betänkandet.
Fru talman! Göran Magnusson påpekar att EU parlamentet kanske inte är så öppenhetsintresserat. Något som har varit intressant i de just avslutade förhandlingarna är att den svenska regeringens förhandlare har bedrivit parallella förhandlingar med kommissionen och med öppenhetsintresserade ledamöter i parlamentet. Det här förhandlingssättet har t.o.m. fått ett eget namn. Det kallas för trialogen. Detta har lett till att många ledamöter i EU parlamentet som kommer från länder med ett större intresse för ökad offentlighet, t.ex. de svenska ledamöterna, har kunnat påverka mer direkt i dessa förhandlingar. Det har lett fram till ett resultat som varken Göran Magnusson eller jag är hundraprocentigt nöjd med, men det har ändå varit ett bra sätt att förhandla. Det är här jag menar att EU-parlamentet, genom att ha ledamöter som är intresserade av öppenhetsfrågorna, har spelat en betydande roll.
Fru talman! Jag har inte ifrågasatt EU parlamentets, eller i varje fall en kraftig majoritet i parlamentet har spelat en roll. Men Helena Bargholtz sade förut att det var en avgörande roll, vilket närmast gav intrycket att det faktiskt var EU-parlamentet som hade beslutat om dessa regler. Då ville jag peka på den balans som finns mellan olika institutioner, där EU-parlamentets stora möjlighet faktiskt är att säga nej till förslag, inte att sist och slutligen besluta om dessa förslag. Jag tror inte att jag avslöjar några större statshemligheter om jag också säger att det faktiskt var EU parlamentet som gav upp tanken på att det i det här beslutet skulle finnas en skrivning om att prövningen på nationell nivå skulle ske enligt nationella regler. Såvitt jag har förstått satte EU-parlamentarikerna in det i sitt förslag, men så småningom tyckte man, när kommissionen bjöd motstånd, att det inte spelade någon större roll. Jag vet inte om jag tycker att deras uppgivande av denna ståndpunkt förbättrade den här frågan. Jag tror kanske inte att det spelade så väldigt stor roll. Det är dock ett exempel på det man också ska vara klar över när man talar om EU-frågor, nämligen att det är ett ständigt förhandlande mellan olika maktcentrum inom EU-konstruktionen. Att då utpeka EU-parlamentet som en avgörande beslutsfattare är ju fel, när det handlar om medbeslutanderätt mellan de olika institutionerna.
Fru talman! Jag är inte heller lycklig över denna strykning som EU-parlamentet gjorde i sista stund och faktiskt mycket överraskande. Men vad jag vill peka på är att det ändå är bra att EU-parlamentet kommer in i ett tidigare skede i förhandlingarna. Tänk om vi bara hade förhandlat med kommissionen! Då hade vi kanske inte ens kommit så här långt, eftersom man i kommissionen är mycket mer tveksam till öppenhetsfrågorna. Man har tydligen ett större intresse av att skydda vad som pågår i EU. Vi har från Folkpartiets sida betonat vikten av att EU-parlamentet får en ännu viktigare roll än man har i dag.
Herr talman! Jag är inte alldeles övertygad om att EU-parlamentet ska ha en ännu viktigare, ännu större roll i de här systemen. Det kan man nog diskutera utifrån en rad olika utgångspunkter. Jag tänkte också, herr talman, få säga att i debatten om öppenhet eller inte öppenhet tenderar verkligheten ibland att gömma sig bakom orden och uttrycken, precis som jag var inne på inledningsvis. Ibland kan man få ett intryck av att i Sverige finns det inga hemligstämplade papper, medan i EU-systemet är alla papper hemligstämplade. Man kan möjligen lite förenklat uttrycka det så att i Sverige är alla dokument som kommer in till en myndighet offentliga till dess några hemligstämplas därför att det finns lagstöd för det i sekretesslagen. I EU-systemet är det möjligen på det andra sättet. Där är allting hemligt till en början och sedan släpper man ut fler och fler dokument. Det är det som man nu har skaffat regler för. Jag tror att det är hederligt att i den här diskussionen säga att hemligstämplade dokument finns både i Sverige och i EU-systemet. Det som nu är en viktig framgång är att den enskilde EU-medborgaren med hjälp av lagstöd faktiskt kan kräva att få se dokument. Han har dessutom möjlighet att få saken prövad av domstol, om det sist och slutligen inte går. I varje fall finns det ett system för detta. Låt mig då, herr talman, allra sist säga att det väl är svårt för någon i det legalistiska system som EU är att garantera att en förordning eller ett beslut har exakt detta materiella innehåll. Med sina traditioner lika och med stor förtjusning har EU-institutionerna skapat domstolen som den slutliga tvistlösaren. Den har stor frihet att faktiskt bestämma också det materiella innehållet i vad politiker i andra sammanhang har beslutat.

Herr talman! Göran Lennmarkers syn på demokrati och det demokratiska underskottet i EU förvånar mig något. Jag förstod inte riktigt Göran Lennmarkers utläggning utifrån demokratisk synvinkel. Jag tycker snarare att det var fråga om en förstärkning av ett ganska stort demokratiskt underskott. Göran Lennmarker hävdade att de som stod utanför EU tvingades ingå avtal med EU utan att utöva inflytande. Men är inte det en del i det demokratiska underskottet, dvs. att det finns ett regelsystem som innebär att länder som inte är med tvingas att anpassa sig till EU:s regler? Det är snarare en förstärkning av ett demokratiskt underskott än att det inte skulle vara så.

Herr talman! Det är precis detta jag säger, dvs. det är ingen bra ordning och det här är ingen bra demokratisk väg att fatta beslut på. Att tvinga fram bilaterala avtal som innebär att den ena avtalsparten inte har samma möjligheter att vara med i dialogen som föregår avtalet visar verkligen på en brist i demokratin och en brist i öppenheten och samarbetet med länder runt Europas EU-del. Det bekräftar det jag sade i mitt anförande, nämligen att EU bygger murar mot omvärlden och försöker tvinga in länder att vara med utan att de har möjlighet att själva välja.

Herr talman! Jag har lyssnat med intresse på Lennmarker och på flera andra debattinlägg i dag. Jag noterade att Lennmarker räknade upp ett antal områden som han anser att EU ska syssla med. Han sade klart och tydligt att övriga uppgifter klaras bäst nationellt. Han räknade inte upp penning och räntepolitik och EMU. Jag vet inte om jag ska tolka det som en för mig glädjande tillnyktring eller om det var ett för Lennmarker något pinsamt förbiseende. Men om det är en tillnyktring hälsar jag Lennmarker välkommen till EMU-motståndarna. Vi i Vänsterpartiet är kritiska mot EU från en internationalistisk utgångspunkt. Vi är för internationalism, vi är för öppna gränser, vi är för mellanfolkliga förbindelser, vi är för öppen och fri handel - den kunde gärna domineras mindre av multinationella storkoncerner - vi är för rörlighet och vi är för internationell solidaritet. Internationalism, dvs. mellanfolkligt samarbete, sker bäst för fria, demokratiska och likaberättigade folk. I EU tenderar emellertid debatten att gå åt ett annat håll. För själva grundfrågan i debatten om EU:s framtid handlar om EU ska bli mera överstatligt eller inte. Vad betyder då överstatligt? Ja, detta ställer egentligen frågan om hela den nationella suveräniteten, den nationella självbestämmanderätten, i fokus. Om ett folk kan tvinga på ett annat folk sin vilja kommer det folk som blir påtvingat något inte att vara fritt. Då kommer det inte att ha nationell självständighet. Då kommer dess folkstyre att trampas under fötterna. Demokrati utgår ju från att ett folk inom ett område - det kan bestå av olika etniska grupper, osv. - har bestämmanderätt och att det är de som väljer och vrakar politiker som fastställer politiken. Är man missnöjd med politiken väljer man en annan majoritet. Detta är demokratins idé. Men om andra folk ens i de vällovligaste syften tvingar på ett folk en politik mot dess vilja har man trampat detta folks demokratiska rättigheter under fötterna. Därför strider överstatlighet mot demokrati. I stater i vilka medborgarna inte vill ha den överstatligt beslutade politiken har folkviljan ingen betydelse. Om makten över politiken ska utgå från folket, som det heter också i vår grundlag, måste varje politik genomföras sedan folket är övertygat om dess riktighet och har gett den sitt förtroende. Det finns ingen annan demokratisk möjlig beslutsform. Därför är också ett mellanstatligt, dvs. internationellt, samarbete alltid mera demokratiskt än ett överstatligt. Det kan finnas udda lägen där vi för en världsdels eller för världens bästa tvingas till överstatlighet, men det måste vara i mycket specifika och särskilda frågor. Det är det mellanstatliga samarbetet som måste vara grunden för relationerna mellan fria likaberättigade och demokratiska stater, därför att det inte är bra när vissa folk kan tvinga på andra folk sin vilja. Men EU-systemet utvecklar sig mot mer och mer av överstatlighet. Alltmer av politiken tar man tag i på EU-nivå. EU-parlamentet, t.ex., får mindre och mindre folklig förankring eftersom valdeltagandet i EU-parlamentsvalen tycks minska för varje gång. Men ju mindre folklig legitimitet parlamentet har, ju fler frågor lägger det sig i med sina resolutioner, och man verkar för att EU ska lägga sig i mer och mer i vidgande riktning. All verksamhet från kommissionen, domstolen och även rådet går i samma riktning. Det ena fördraget efter det andra går ut på att mera av politik ska föras över till den överstatliga nivån. Fördjupa och utvidga samarbetet, heter det. Men det handlar egentligen om att mer och mer av politiken läggs på nivåer som väljarna har allt mindre kontroll över. Politiken teknokratiseras och elitiseras. Vad människorna tycker - det gäller människornas möjligheter att ta till vara sina intressen och slåss för sina frågor - får allt sämre förutsättningar att slå igenom eftersom det är en liten elit på den övergripande europeiska nivån som styr. Vi varnade för detta när vi röstade nej till medlemskap i EU. Vi ser nästan dagligen att våra farhågor besannas. Förvisso är inte allt EU gör dåligt. Förvisso är inte varje beslut ett oklokt beslut. Förvisso förekommer det klokskap, bra förslag och bra tankar. Men det är ändå så att grundproblemet är att det sker en fortlöpande teknokratisering av politiken och att politiken flyttar allt längre bort från det som är nåbart för väljarna. EU strider alltså mot folkens möjligheter i varje medlemsland att hävda sina intressen. Därför gäller den grundläggande framtidsfrågan, där vi måste bestämma väg, om vi vill ha ett Europa med mera överstatlighet och därmed mindre demokrati eller ett Europa med mer mellanstatlighet och därmed ett återupprättande och förstärkande av demokratin. För oss i Vänstern är det klart att vi vill ha det mellanstatliga samarbetets väg. Därför ser vi inte talet om en konstitution för Europa som något neutralt, utan vi menar att detta är ett led i försöket att göra Europa till en överstatligt karakteriserad federation. Vi avvisar varje förslag som går emot mera överstatlighet. De nationella parlamenten bör däremot stärkas. EU-parlamentet i sin nuvarande form borde egentligen avskaffas. Det som kallas kommissionen och som en del vill se som regering i EU borde egentligen omvandlas till ett sekretariat åt ministerrådet. Makten över Europas framtid ska läggas i samverkande fria staters händer med ett minimum av överstatlighet och ett maximum av mellanstatlighet och samarbete och därmed folklig förankrad demokrati.

Herr talman! Om Göran Lennmarker lyssnade hörde han att jag inte sade att överstatlighet alltid var omöjligt. Men det får vara i mycket sällsynta och specifika fall. Vaktslåendet om de mänskliga rättigheterna är ett sådant fall. Av FN sanktionerade t.ex. bojkottaktioner mot länder som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna är också sådana fall där det finns drag av överstatlighet. Men EU:s överstatlighet är någonting annat än FN:s. FN går inte in och lagstiftar om förhållanden som gäller i vår inrikespolitik, men detta kan EU göra. Detta gör EU unikt i världen.

Herr talman! Var vårt inflytande blir större eller inte beror ju på vilken sida vi hamnar på. Om vi hamnar i minoritetspositionen i ett överstatligt beslut påtvingas vi ju ett beslut och minskar vårt inflytande över det egna landet. Om vi hamnar i majoritetspositionen kan vi naturligtvis vara nöjda med att vårt inflytande över andra länder ökar. Men om vi undantar sådana saker som världsfred och mänskliga rättigheter så verkar varje politiskt beslut bäst om det är fattat på ett sådant sätt att det har ett stöd av de människor som beslutet gäller. Varje beslut som tas emot folkviljan är ett beslut som också undergrävs och står på en bräcklig grund. Det är därför som den överstatliga beslutsformen inte är bra. Det är därför den spänner emot demokratin. Det är därför den kommer att vara ineffektiv. Det är därför det är viktigt att se till att EU inte vidareutvecklas i överstatlig riktning utan i stället ändrar riktning helt och hållet och blir ett mellanfolkligt och mellanstatligt samarbete. Då kan vi utveckla demokrati i Europa till fördel för Europas medborgare.

Herr talman! I inledningen till den här debatten sades det att det skulle bli en bred och fördjupad debatt om EU:s framtid. Vi är nu knappt ett halvt dussin i kammaren, och det illustrerar ganska väl att intresset inne i huset inte är mycket större än vad det är utanför huset för de här frågorna. Nåväl, herr talman! Betänkandet EU:s framtidsfrågor ger en förtjänstfull överblick av unionens utveckling fram till dags dato. Men när det gäller EU:s kanske mest fundamentala ödesfrågor tassar man som katten kring het gröt. Den enligt mitt förmenande helt avgörande framtidsfrågan är: Hur ska EU vinna medborgarnas förtroende? Inget samhällsskick överlever i längden utan medborgarnas förtroende. I vårt land fick medborgarnas förtroende för EU sig en svår knäck i samband med folkomröstningen. I dag medger man att den genomfördes på ett ojust sätt vad gäller resurstilldelningen till respektive sidor. Men det är så dags nu att erkänna det. Men detta tillsammans med senare ouppfyllda löften gör att många, även ja-röstare, numera känner en allmän olust inför EU-projektet, ofta utan att man kan precisera exakt vad det är man avser. I Tyskland, där man inte har haft folkomröstning, försäkrades medborgarna dyrt och heligt att euron skulle vara lika stark som D-marken. I dag upplever de att D-marken och därmed euron måste stiga över 30 % för att återvinna det värde gentemot dollarn som deras politiker en gång utlovade. Många känner sig grundlurade. Långt mer förödande än sådana politiska manipulationer är emellertid det faktum att EU:s medborgare nära nog dagligen erfar hur vissa av deras hösta politiska ledare anklagas för korruption och bedrägerier i sina hemländer. De ser hur åklagare tvingas lägga ned åtal mot stats och regeringschefer därför att dessa politiker skyddas av immunitet eller tvivelaktiga uppgörelser i godo. De ser hur EU:s egna toppolitiker på möte efter möte förnöjsamt fortsätter att dunka varandra i ryggen trots alla outredda anklagelser om bedrägeri och korruption inom de egna leden. Våra EU-politiker håller god min i elakt spel. Men krukan håller bara tills den brister, och en vacker dag har medborgarna fått nog. I kandidatländerna sprider sig också misstron mot EU. De förespeglades medlemskap redan år 2003 eller 2004. EU har emellertid aldrig gjort en samlad analys av utvidgningens konsekvenser. Ändå lovade EU storstilat. Nu drabbas några av EU-länderna av eftertankens kranka blekhet och talar i stället om övergångstider på 6-8 år. Det är inte undra på att opinionen i kandidatländerna har blivit kritisk mot EU. Alltfler medborgare förknippar EU med oförutsägbarhet och - dessvärre - oärlighet. Få tror att politikerna är förmögna att komma till rätta med dessa missförhållanden. Under sådana omständigheter blir de kanske i och för sig angelägna frågor som behandlas i det här betänkandet av begränsat intresse för gemene man. En närmast bedövande bekräftelse på det utgör det faktum att det av Sveriges nästan nio miljoner invånare endast var ett femtiotal som utnyttjade sin möjlighet att ge synpunkter på EU:s framtid. Hur många utanför det här huset intresserar sig för skillnaden mellan en federativ och en konfederativ union eller mellan statsförbund och förbundsstat? Bryr man sig ens om hur många pelare det finns i fördraget? Betänkandets förslag och funderingar om EU:s framtid lär inte bli någon kioskvältare ute i landet. Och det är nog tur för oss politiker. De förslag som finns har nämligen en sak gemensamt. De framstår mer som villrådiga försök att bota ett sjukt EU än som kraftfulla idéer för att vitalisera en frisk union. På regeringskonferensen i Nice proklamerades storstilat att EU om tio år ska ha gått förbi USA som världens mäktigaste ekonomiska makt. Det är samma utfästelse som gjordes av forna Sovjetunionen några år innan den unionen kraschade. Bortsett från det undrar jag hur EU:s målsättning går ihop med EU:s försäkringar att EU inte eftersträvar att bli en supermakt. Kan man gå förbi världens enda supermakt, USA, utan att själv bli en ny supermakt, och kan man göra det utan att ha en effektiv ledning? Herr talman! Vi vet alla att EU saknar en effektiv ledning. Genom att byta ordförande varje halvår har man dessutom i praktiken gjort sig ansvarslös gentemot medborgare och omvärld. Till följd av EU:s oförmåga att fatta beslut har vi ett EU som efter snart 50 år inte har förmått lösa de helt fundamentala demokratifrågorna, och jordbrukspolitiken utgör ett lika olösligt problem nu som det alltid har gjort. Frånvaron av ledarskap i vedertagen bemärkelse kommer förr eller senare att föra in EU i en svår kris med oförutsebar utgång. EU:s teknik är att ställa upp ambitiösa målsättningar som ska uppfyllas innan nästa steg i utvecklingen tas. Men eftersom varje sexmånadersledare vill bli historisk är det få som avvaktar att tidigare uppställda målsättningar blir uppfyllda. I stället hoppas ofta EU-ordförandena bli historiska genom att ställa upp egna målsättningar. De kallar det för EU:s inneboende dynamik. Följden blir att varken den ekonomiska eller politiska grunden hinner läggas innan nya beslut läggs på. I EU:s begynnelse med få stater och få avtal var det ett mindre problem. Men i dag har EU:s forcerade beslutsprocess resulterat i luftslott av vackra visioner som bygger på förhoppningar i stället för på realiteter. Så är det t.ex. med EMU. När EMU bildades var det bara Luxemburg som hade lyckats uppfylla samtliga fem konvergenskrav. Man körde på ändå, eftersom politikernas prestige inte tålde att man avvaktade tills man hade uppnått den ekonomiska stabilitet som man ursprungligen satt som villkor. Ekonomernas varningar tystades ned då som nu. Det är en av förklaringarna till att eurons utveckling blivit en sådan besvikelse. Det är samma sak med EU:s utvidgning. Redan i Maastrichtfördraget 1992 insåg man att utvidgningen inte kunde påbörjas förrän viktiga ändringar i bl.a. beslutsprocessen ovillkorligen genomförts. Fem år senare misslyckades man lösa problemen i Amsterdam, och i Nice lyckades man med nöd och näppe. Glad i hågen ställde man genast upp fyra nya mål i Nice - och vips anser man sig kunna förhandla vidare om utvidgningen. Ingen samlad analys har hittills gjorts av utvidgningens problematik. När det gäller den framtida utrikes och säkerhetspolitiken, GUSP, som för Sveriges vidkommande alltid varit en medborgarnas hjärtesak, är förvirringen total. I betänkandet undviker man dessa besvärliga men helt fundamentala frågeställningar genom att på sedvanligt sätt begränsa sina synpunkter till de nya målsättningar som knåpades ihop vid senaste regeringskonferensen i Nice. Men å andra sidan har utskottet pliktskyldigast gjort vad det rimligen kan göra, för hur löser man olösliga problem? EU:s framtidsfrågor är självfallet fler och mer djupgående än vad som hinns med på åtta minuter från talarstolen. Förhoppningsvis är dock den tid förbi då EU:s förespråkare urskillningslöst använde freden som övergripande argument mot kritik vad den än gällde, EU:s krökta gurkor eller ambitionen att bli superstat. Herr talman! Unionsbyggaren Lenin skulle nog med ett igenkännande ha konstaterat att i EU fungerar freden och miljön lika bra som opium för folket som religionen gjorde på hans tid!

Herr talman! Att på Europadagen diskutera EU:s framtidsfrågor är ett rätt naturligt förhållningssätt från ett nationellt parlament, och det är också naturligt att i ett sådant EU-kritiskt land som Sverige på Europadagen föra en öppen debatt om EU och EU:s framtidsfrågor med syfte att föra upp dem på den svenska politiska dagordningen och via TV-rutorna komma in i vardagsrummen. Det finns för den europeiska unionen stora utmaningar, och under det svenska ordförandeskapets ansvar har med stor svensk enighet fokus lagts på vikten av att öppna EU både inåt och utåt, att ge nya länder möjlighet att komma med i gemenskapen och att inom gemenskapen förstärka medborgarnas möjligheter till delaktighet och insyn. Men, herr talman, det avgörande för EU:s legitimitet såväl i dag som i framtiden med ett antal nya EU-medborgare är att var och en av oss kan svara på frågan varför vi behöver EU, varför vi behöver en union. Legitimiteten blir aldrig större än den enskildes förståelse för varför vissa beslut kanske kan bli bättre om de tas gemensamt tillsammans med andra länders medborgare. För Centerpartiet är diskussionen om EU:s konstitution också en diskussion om den enskilde medborgarens makt i Sverige och hur den demokratiska beslutsstrukturen i Sverige ser ut. Därför är diskussionen om EU:s framtidsfrågor också en diskussion om den svenska nationella demokratin. Herr talman! Vi har under de senaste månaderna under det svenska ordförandeskapet sett svårigheterna att driva igenom öppenhet och insyn i EU. För Centerpartiet är det av avgörande betydelse att visionen om en öppnare union förverkligas, och Centerpartiet välkomnar den nya öppenhetslagstiftningen. Men öppenheten och insynen ska dock inte överskattas som det enda avgörande för demokratin. En levande demokrati förutsätter också en levande debatt och att människor känner samhörighet med varandra. Bristen på arenor för människor att mötas, debattera och samverka är i sig ett problem för ökade inslag av överstatlighet. Grunden för ett folkstyre är att det finns en mängd människor som känner samhörighet och att det bland dessa människor finns en fungerande vardagsdemokrati på gräsrotsnivå. Det är farligt att frikoppla de politiska institutionerna från denna nivå, så som riskerar bli fallet med europeiska institutioner som inte motsvaras av gränsöverskridande nätverk bland medborgarna. Ofta beskrivs dessa nätverk och vardagsdemokratiska processer som det civila samhället. Ännu är det ganska svagt utvecklat i EU som helhet, även om det i många länder kan finnas ett levande civilt samhälle. De mest livaktiga nätverken har handlat om motstånd mot en utveckling där människor upplever sig som isolerade från den politiska processen - olika grupper har protesterat mot EU, som ATTAC-rörelsen. Dessa har också utvecklat förhållandevis väl fungerande internationella nätverk bl.a. genom att nyttja Internet. Paradoxalt nog förefaller det som om globaliseringens motståndare har gått i spetsen för att också göra globaliseringen till en fråga för det civila samhället. Det är en viktig iakttagelse, oavsett hur man i övrigt förhåller sig till dessa organisationer. Herr talman! Vanligen tänker man sig samhället som ett kontrakt mellan människor för att ta ansvar för gemensamma angelägenheter som grunden för konstitutionen. Och då är det lätt att se att ett sådant kontrakt inte kan skrivas en gång för alla. Dessutom kan vi se att det kan krävas flera olika kontrakt. Människors självbestämmande och ansvarstagande utövas på olika arenor, och ingenting talar för att den offentliga makten då ska utövas på endast en arena. Därför måste, fru talman, diskussionen om de europeiska fördragen föras tillsammans med och i anslutning till den svenska konstitutionen och de svenska grundlagarna. Herr talman! Den demokratiska legitimiteten måste härledas och utgå från medborgarna, från en gräsrotsnivå, som är lokalt och nationellt ansvar. För att gemensamt fattade beslut ska vara meningsfulla och för att få människor att engagera sig i de sammanslutningar som fattar besluten krävs också att besluten kan förverkligas. Det står naturligtvis bygemenskapen fritt att besluta att fattigdomen i världen ska utrotas, men det är knappast verkningsfullt, eftersom man inte förfogar över de verktyg som krävs för att verkställa besluten. I det moderna samhället har alltfler samhällsproblem en gränsöverskridande natur, där inte heller nationalstater kan agera effektivt och som ibland uppmuntrar till lösningar på andra nivåer. Herr talman! Övertygelsen om att den politiska makten inte kan utgå från några andra värden än människors vilja att frånhända sig en del av den personliga makten för att tillsammans åstadkomma lösningar på gemensamma problem innebär att det inte alltid finns en naturlig gräns var den makten ska sluta. Det är alltså ingen principiell skillnad i att diskutera beslutsnivåer i Sverige, i Europa eller t.o.m. i världen. Därför kommer också Centerpartiets fortsatta debatt och engagemang i EU:s framtidsfrågor fram till regeringskonferensen än tydligare att ta sitt avstamp i frågeställningen: Varför behöver vi en union, och vad tycker vi ska beslutas på EU-nivå? Men denna diskussion kommer att ta sitt avstamp utifrån den enskilda människans egen förmåga att fatta fler beslut i Sverige. Därför är den svenska demokratidebatten avgörande för att människors engagemang ska stärkas också i den europeiska politiken. Herr talman! Centerpartiet anser att det finns ett värde att skapa en - om vi nu kallar det så - kompetenskatalog och därmed tydliggöra vilka uppgifter som ska beslutas på EU-nivå. Det är också viktigt att man får besluta vad som inte ska beslutas på EU-nivå. Därmed är det också avgörande att vi ställer samma krav på den nationella nivån när det gäller var det ska fattas beslut om saker och ting. Vi måste tydliggöra vilken roll de nationella parlamenten ska ha, och därmed också tydliggöra hur demokratin i Sverige ska utvecklas. Först då kan vi också på allvar börja räkna med medborgarnas förtroende för EU, och få en förståelse för att EU faktiskt kan ha en roll för ökad påverkan också i vår egen vardag.
Herr talman! När man lyssnar på Åsa Torstensson så hör man att det handlar ganska mycket om vad man ska diskutera, dvs. själva dagordningen. Men det vore ju också intressant att få veta vad Centerpartiet anser och vilka ståndpunkter partiet egentligen förfäktar i diskussionerna. Det är t.ex. alldeles riktigt att det berör den svenska demokratin hur EU utvecklas. Men vad anser då Centerpartiet? Vill Centerpartiet ha ökad överstatlighet, eller vill Centerpartiet ha mer mellanstatlighet och minskad överstatlighet? Vilken ställning tar Centerpartiet? Tenderar Centerpartiet att hålla med om den EU-positiva analys som t.ex. Göran Lennmarker gör eller om den kritiska och mer realistiska analys som Björn von der Esch mycket förtjänstfullt uttryckte? Centern måste sätta ned foten! Vi kan inte bara tala om vad vi ska diskutera, utan vi får någon gång börja själva diskussionen - och det gör vi utifrån någorlunda tydliga ståndpunkter.
Herr talman! Efter tre timmar och två tidigare inlägg och rundor hoppas jag att Kenneth Kvist har varit uppmärksam på vad Centerpartiets tidigare företrädare just har tagit upp i sina debatter. Det är också därför som jag i min debatt tydligt lyfter fram EU:s framtidsfrågor utifrån det faktum att det är dags att också föra in EU:s uppgifter på den svenska dagordningen. Därmed för vi en tydligt demokratisk diskussion som berör den nationella nivån. Utifrån de konsekvenserna tar vi också diskussionen om hur vi vill se den mellanstatliga nivån utvecklas. Det kan också röra delar av beslut som långsiktigt kanske ska hamna på en överstatlig nivå. Jag hoppas att Kenneth Kvist är öppen för att framtidsdebatten innebär att vi också har en öppen syn på att vi kan gå in och förändra EU:s beslutsstrukturer.
Herr talman! Jag är helt överens med Åsa Torstensson om att EU:s beslutsstrukturer behöver ändras. Jag pläderade för att man skulle avskaffa parlamentet i dess nuvarande roll eftersom det drar mot ökad överstatlighet. Jag vill minska kommissionens makt. Jag kan också tänka mig att minska domstolens karaktär av författningsdomstol. Jag ser naturligtvis helt klart att om vi diskuterar EU - vars beslut gäller över svensk lag, kan ersätta svensk lag och står över riksdagens beslut - så diskuterar vi också förhållanden som har betydelse för den svenska demokratin. Men vi kan inte bara säga att diskussionen om EU har betydelse för den svenska demokratin, utan vi måste också tala om vilken betydelse den har. Ökar EU, och mer makt åt EU, svensk demokrati eller minskar mer makt åt EU svensk demokrati? Det är detta som jag menar att Centerpartiet svarar så suddigt på. Jag trodde att Åsa Torstensson därvidlag skulle kunna prestera ett tydligare svar, eftersom Åsa, herr talman, ofta är en mycket tydlig och klar person.
Herr talman! Det kan mycket väl vara så att när vi anser att vi ska förändra EU-parlamentet så kommer vi också att anse att EU-parlamentet ska förändras. Men det får ju direkta konsekvenser utifrån vilken ståndpunkt vi har när det gäller vilka beslut som ska fattas i Sverige och hur den nationella beslutsfördelningen ser ut. När vi pratar om en kompetenskatalog för att definiera vad EU ska syssla med så innebär det också att vi vill se över var beslut på ett tydligare sätt ska fattas inom nationen. Kenneth Kvist och jag har fört den här diskussionen tidigare utifrån ett nationellt engagemang. Det är med just det avstampet som jag har förväntningar på att Kenneth Kvist och Vänstern inte isolerar EU-politik som något som ligger utanför svensk demokrati, utan ser det som något som har ett tydligt samband med hur beslut i Sverige fattas och var - på vilka nivåer - beslut i Sverige fattas.

Herr talman! Visst behöver vi EU - inte minst för miljöns skull och för att få en vettig jordbrukspolitik! Jag kommer att uppehålla mig vid de två områdena, herr talman! Eftersom miljöpolitiken faktiskt i högre grad än tidigare är gränsöverskridande så krävs det en ökad solidaritet med människor i fattigare länder. För oss som socialliberaler är det viktigt att vi strävar efter en miljöutveckling som gynnar hela världen. Fattigdomen tvingar många gånger fram en livsföring som allvarligt tär på naturresurserna. Vi folkpartister är starka anhängare av frihandel. Genom frihandel ökar förutsättningarna för att lösa många av dagens stora miljöproblem. Frihandel leder till effektivare hushållning med resurser. Det leder till att miljövänlig teknik sprids snabbare. Det leder också till ökad välfärd. Vi vill att EU med det snaraste avskaffar sina tullar mot utvecklingsländerna. Liberalism är internationalism. Av den anledningen är det självklart för Sveriges liberala parti att solidarisera sig med människor som lever i fattigare länder. I Europa är EU ett unikt verktyg för att skapa gemensamma miljöregler. EU ska kunna fatta beslut om gemensamma regler och miljöavgifter. Sådana beslut anser vi ska kunna fattas med kvalificerad majoritet. Vi socialliberaler vill införa en europeisk miniminivå för koldioxidskatt. Men en europeisk koldioxidavgift är i sig inte nog för att klara utmaningen med att stoppa växthusgaserna. Unionen måste skapa en gemensam handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Sverige bör i avvaktan på ett EU-system införa sådan handel med utsläppsrätter på nationell nivå så snart som möjligt. Hotet mot ozonskiktet ligger främst i fortsatt eller ökande produktion och användning av ozonnedbrytande ämnen i andra länder. Med tanke på att det i dag finns fullgoda tekniska alternativ för de allra flesta ozonnedbrytande ämnen ska Sverige driva på avvecklingen. Sveriges möjligheter att minska svaveloch kvävenedfall och halter av marknära ozon är till stor del beroende av åtgärder i Europa eftersom merparten av nedfallet i Sverige kommer från kontinenten. Vi vill att EU inför en miniminivå för svavelbeskattningen. EU bör också införa gemensamma regler för att minska utsläppen av kväve. Sverige bör arbeta kraftfullt för en förändring av EU:s kemikalielagstiftning. Vi vill att utredningsansvaret ska gälla alla kemiska ämnen och att information om alla kemiska ämnens egenskaper ska finnas tillgänglig. Östersjöproblematiken är en viktig EU-fråga. Utsläppen kring Östersjön kräver gemensamma lösningar på framför allt EU-nivå, men också på nationell nivå. Den bästa miljöinsatsen för att stärka regionen kring Östersjön är att arbeta för att våra grannländer blir medlemmar i EU. Sverige måste verka för att Östersjösamarbetet blir effektivare. Jag menar att samarbetet runt Östersjön i dag för mycket handlar om former och för lite om efterlevnad av gällande överenskommelser. Sverige måste verka för en lag om miljölots på alla lastfartyg som trafikerar Östersjön. För att minska utsläppen av olja och miljögifter är ett införande av sanktioner för dem som gör överträdelser en viktig åtgärd. Men för att det ska vara möjligt krävs ju att alla länder runt Östersjön har mottagningshamnar för förorenat vatten. Samverkan med våra grannländer bör också inriktas på att minska koldioxidutsläppen på ett effektivt sätt.

Det är också en olöst och viktig uppgift för EU. Vi menar att den återstående tiden av Sveriges ordförandeskap i EU måste användas till att ta initiativ som gör att parallella processer inom Europeiska unionen och den internationella frihandelsorganisationen WTO får ny fart. En förändring av politiken är viktig. Vi anser att ett av problemen med den förda europeiska jordbrukspolitiken är överproduktion som medför dumpade världsmarknadspriser, vilket slår ut jordbruket i u-länderna eller omöjliggör framväxten av en livsmedelsproduktion för lokal avsalu och för export. Ett annat problem är en kraftig specialisering av jordbruksproduktionen i Europa. Det har medfört negativa effekter på miljön och utgör faktiskt också ett hot mot människors hälsa. Metoderna har också rest allvarliga etiska frågor om förhållandet mellan människor och djur. Ytterligare ett problem som vi pekar på är slöseri med skattemedel. Dessa medel hade kunnat göra mycket större nytta på något annat sätt. Omfattningen av EU:s jordbrukspolitik är ett stort problem för unionens angelägna östutvidgning. Vi har satt upp flera mål för att reformera jordbrukspolitiken, t.ex. internationell solidaritet, större möjligheter för jordbrukare i tredje världen att producera mat, säker mat av hög kvalitet till Europas konsumenter, biologisk mångfald, radikalt minskat läckage av kemikalier och växtnäringsämnen, etisk djurbehandling, bevarande av kulturvärden och kulturbygder.

Herr talman! Den här debatten handlar om EU:s framtid. I diskussionen här i kammaren i dag, och även i medierna, behandlas vi som tillhör EU motståndarna på ett sätt som jag tycker är ganska dåligt. Man anklagar alltid EU-motståndarna. Det har vi märkt här i debatten också. EU-motståndare är mot samarbete. EU-motståndare är isolationister. EU motståndare är mot miljön, för det är bara EU som kan lösa miljöproblemen. Jag tillhör ju de gröna, och man undrar varför vi kan vara EU-motståndare när det finns andra gröna partier som tycker annorlunda. Alla här i riksdagen vet att vi tycker väldigt olika i EU-frågor inom samma partier på Europanivå. Det finns väldigt många olika frågor. Det gäller för socialdemokrater, moderater, folkpartister och miljöpartister. Det gäller för vänsterpartisterna också. Samma partigrupp tycker olika i de olika länderna i EU När det gäller miljöfrågorna får man ofta höra att vi inte kan rädda sjöarna om vi inte har en miljöpolitik på EU-nivå, och Anna Lindh var också inne på det i dag. Det är det enda sättet att föra en bra miljöpolitik på. Jag skulle verkligen vilja analysera vilken miljöpolitik som behövs. Vilken politik är det EU bidrar till? Jag skulle vilja säga att EU är en miljöbov i dag. EU skapar mer miljöförstöring än EU lyckas rätta till utslaget på hela EU. En av grunderna för det är det faktum att handelsintressen går före miljöintressen på EU-nivå. Det är det som gör att vi inte har en stark kemikaliepolitik på EU-nivå. Problemet är att man som enskilt medlemsland inte har rätt att gå före och ställa högre krav när det gäller vilka kemikalier som får finnas i livsmedel. Ett företag eller en skola i ett land får inte ställa miljökrav när man köper upp t.ex. datorer. Det anses vara ett handelshinder. Det här blir ett grundproblem. Vi får ingen bra miljöutveckling på grund av detta. När det gäller sjöarna ser vi i dag en jordbrukspolitik på EU-nivå som främst subventionerar och stöder det konventionella jordbruket där man bl.a. använder bekämpningsmedel som leder till att sjöar förorenas. Det här är väldigt allvarliga problem som den politik som förs i EU tyvärr bidrar till. Ändå säger man alltid att EU är bra för miljön och är man mot EU så är man mot miljön. Det som EU borde göra på miljöområdet, det som är bra att det sker på internationell nivå, är t.ex. att lösa de frågor som måste lösas på global nivå. Det gäller t.ex. frågan om växthusgaser som diskuterades här tidigare. För att minska växthuseffekten måste vi naturligtvis minska koldioxidutsläppen. Där vore det bra om vi jobbade internationellt. Ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidutsläppen är att införa en miniminivå på koldioxidskatt. Vi vill gärna göra det internationellt på EU-nivå, Europanivå och FN-nivå. Men här bromsar tyvärr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagen. De vill inte att EU ska fatta ett beslut om en miniminivå på koldioxidskatt på EU-nivå. Sverige vill att man ska komma överens om att alla länder ska göra det. Här ska det inte finnas överstatlighet. Men det är just på det här området som EU skulle kunna göra någonting för miljön. Jag tycker ändå att man ska betänka att man måste kunna vara emot EU. Det måste kunna accepteras. Man hör diskussioner om vad som händer i EU och om vad som är demokratifrågor. I dag diskuterade man Nicefördraget. Man fattade beslut om det som man kallade för Amsterdamsresterna. Min kollega Per Lager frågade varför vi inte skulle ha en folkomröstning om de beslut om fördragsändringar som fattades i Nice. Man säger då: Men det gäller ju bara Amsterdamresterna, så det är inte så intressant. Nej, det låter inte så mycket när man talar om Amsterdamrester, men likväl var det fråga om fördragsändringar och ökad överstatlighet på ett antal områden, beslut som man borde få ta ställning till i en folkomröstning. Det vill man dock inte utan kallar det för Amsterdamrester som inte är så viktiga. Det finns också mycket annat på EU-nivå som göms bakom ord. Det förekommer "processer", politiska beslut som tas i små steg. Först uttalar man sig, sedan fattar man beslut och därefter försöker man komma fram till samma politik på EU-nivå. Det kan gälla på alla möjliga områden, och jag tycker att detta är oroväckande. När man som EU-motståndare tar upp sådant här får man t.o.m. höra uttryck här i debatten som "Snälla!" Man får som EU-motståndare ibland höra lite nedsättande kommentarer, och jag tycker att det är väldigt sorgligt. Jag hoppas att vi kan diskutera mer i sak och att vår inställning kan accepteras och respekteras. Den överensstämmer i dag med uppfattningen hos en majoritet av den svenska befolkningen, och det finns partier som är emot EU. Vi bör kunna föra en konstruktiv diskussion utifrån olika uppfattningar. Jag vill väldigt snabbt också ta upp en annan fråga. Det har nu gått ett antal år sedan vi blev medlemmar i EU. Något som hitintills inte har gjorts är en undersökning av vad EU-medlemskapet har inneburit för svensk politik, för den svenska budgeten och för det svenska självstyret. Jag tycker att man borde initiera en utredning för att få fram konsekvenserna. Då skulle man också få ett bättre underlag för den framtidsdiskussion som ska föras inom EU. En fråga som ingen har nämnt i dag men som är väldigt viktig är hur statsbidragsreglerna påverkar den svenska skattepolitiken. Skattepolitik är en väldigt central del av ett lands ekonomiska politik. Något som är chockerande är att ministrar i dag vaknar upp med förvåning över det sätt som EU-reglerna inverkar. Vi får t.ex. inte längre ha sänkta arbetsgivaravgifter i norra Sverige, vilket vi har haft tidigare. EU:s kommission säger nej till detta. Vi har också svårigheter med att veta vilka energiskatter som vi kan ha, för vi vet inte vilka regler EU:s kommission kommer att införa i framtiden eller vilken tolkning som kommissionen gör när vi lämnar in ett förslag eller underrättar om vilka skatteregler vi vill ha. Jag skulle kunna gå in på många skatteområden och ta upp enskilda förslag som EU:s kommission över tiden har gjort olika tolkningar av. Detta är väldigt olyckligt, för skattepolitik är ett centralt område där man borde kunna föra en självständig politik på svensk nivå. Med dagens EU-regler kan man inte göra det, och det är en ordning som behöver ses över.
Herr talman! Yvonne Ruwaida börjar med att peka på en del olösta miljöproblem och använder dessa som motiv för att vi inte skulle delta i ett europeiskt samarbete. Yvonne Ruwaida kommer senare in på frågan om en miniminivå för koldioxidskatt och säger att det kan vara en uppgift för EU att försöka skapa en sådan. Det tycker också vi. Men jag vill, herr talman, ställa några frågor till Yvonne Ruwaida. Vi är eniga om att koldioxidskatten är en viktig fråga för länderna inom EU. Kan inte frågan om en minskning av svavel och kvävenedfallet vara en viktig fråga för EU? Kan inte förändring av kemikalielagstiftningen inom Europa vara en viktig uppgift för EU? Kan det inte vara så att Östersjöproblemen löses på bästa sätt genom samverkan mellan de europeiska länderna inom ramen för EU? Kan dessutom inte tillskapande av miljölots för att komma ifrån de här problemen på haven, inte minst i Östersjön, vara en viktig uppgift för EU att försöka träffa en överenskommelse om?
Herr talman! När det gäller miljöfrågorna sade Harald att det finns en del olösta frågor. Tyvärr har miljösituationen på en del områden försämrats på grund av EU-medlemskapet. Låt mig peka på exemplet livsmedelstillsatser. Vi har efter EU-inträdet tvingats godkänna mer än hundra tillsatsämnen som tidigare har varit förbjudna. Det är en försämring för svensk del. När det gäller bekämpningsmedelsrester är det så att vi på grund av EU:s jordbrukspolitik inte har haft samma möjligheter att konvertera jordbruket till ett ekologiskt jordbruk och minska bekämpningsmedelsanvändningen. På kemikaliesidan tycker jag inte att det är en bra idé att ha gemensamma regler på EU-nivå. Om det vore fråga om minimiregler och länderna hade rätt att gå före, vore det bra på kemikalieområdet. Det är helt acceptabelt. Problemet är att det i dag är fråga om maximiregler. När det gäller koldioxidskatt och svavelavgift har vi tidigare tydligt deklarerat att vi kan tänka oss överstatlighet. Om detta är mitt parti och Folkpartiet överens i EU-nämnden. Det är områden där både EU och andra internationella forum kan spela en roll och där överstatlighet behövs. Det kan gälla på EU-nivå och på andra nivåer, men det innebär inte att det bör finnas en överstatlighet i de andra frågorna. Däremot kan det gärna förekomma ett mellanstatligt samarbete på dessa områden och väldigt gärna också ett utbyte av kunskaper osv. Det problem som vi i dag ser främst i kemikaliefrågorna är att det blir en konflikt mellan handelsintressen och miljö och hälsointressen, där handelsintressena i EU går före.
Herr talman! Jag tycker att Yvonne Ruwaidas svar var väldigt avslöjande. När det gäller jordbruksfrågorna tror jag väl att de flesta i dag kan konstatera att vi ska vara glada för att vi har EU-samarbetet, mot bakgrund av de problem som vi har haft och fortfarande har inom jordbrukssektorn. Vad beträffar de olika miljöfrågorna säger Yvonne Ruwaida att man bör bedriva ett samarbete. Det är precis det som också vi säger. Man ska samarbeta inom EU. Vilka former menar Yvonne att vi skulle använda för att komma åt kemikalieproblemen, koldioxidproblemet, problemen i Östersjön och problemen med den biologiska mångfalden? Vi står inför gigantiska problem, men det tas nu viktiga steg inom det europeiska samarbetet inom ramen för EU. Det räcker inte med att säga: Vi ska samarbeta, men vi vill inte samarbeta på det sätt som sker nu. Vi tycker på vårt håll att det är viktigt att EU används som det miljöprojekt det ska vara och att vi från svensk sida ska verka kraftfullt inom EU för att få resultat.
Herr talman! Hade EU varit det miljöprojekt som vissa här hävdar att det är, hade EU varit handlingskraftigt och antagit direktiv om miniminivåer för koldioxidskatt. Den frågan ligger i dag och skrotar hos EU-kommissionären Bolkestein, och den verkar inte kunna väckas till liv igen under den närmaste tiden. Det är väldigt sorgligt, för jag tycker att vi har varit väldigt tydliga. När det gäller beskattning, t.ex. en svavelavgift eller koldioxidskatt, kan vi tänka oss miniminivåer på EU-nivå och överstatlighet, dvs. att ett eller flera länder blir överkörda av andra och måste acceptera en miniminivå. När det t.ex. gäller kemikaliepolitik och jordbrukspolitik vill vi inte ha överstatlighet. Vad angår kemikaliepolitiken har man dessutom i dag maximiregler. Man får inte lov att ställa högre krav. Däremot vill vi gärna ha ett samarbete. Om man kommer överens om miniminivåer är det inget problem så länge det är miniminivåer och ingenting annat. Problemet med kemikaliepolitiken är att den har maximinivåer. Dessutom har man inte rätt att i offentlig upphandling ställa de miljökrav som man vill ställa. Det finns kanske en fabrik i Italien som i dag fortfarande inte kan tillverka en dator på ett mer miljövänligt sätt. Därför får man alltså inte vid en offentlig upphandling i Sverige ställa det här miljökravet, för då diskrimineras företaget i Italien. Det är absurt när det finns företag som kan producera den här miljömässigt bättre produkten. När det gäller jordbrukspolitiken måste jag nog säga att vi har väldigt olika uppfattningar om hur lyckat det är med EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jag ser EU:s gemensamma jordbrukspolitik som ett stort misslyckande, och en del av de problem som vi har sett på senaste tid är orsakade av att vi har ett väldigt storskaligt, konventionellt och industriellt jordbruk som har understötts just av dessa subventioner på EU-nivå. Man har inte gått mot ett mer småskaligt, ekologiskt jordbruk.
Herr talman! Yvonne Ruwaida inledde med att säga att EU-motståndarna behandlas illa både här i kammaren och utanför. Jag ska inte närmare gå in på den frågan utan egentligen till en början konstatera att Miljöpartiet om jag inte minns fel förband sig att följa folkomröstningsbeslutet om medlemskap i EU. Senare har man tyckt att vi ska lämna EU. Jag tänker på alla de problem som finns, t.ex. förslaget om koldioxidskatten som ligger och skräpar hos Bolkestein. Skulle det bli lättare att genomföra det om Sverige följde Miljöpartiets råd och lämnade Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen? Det är den ena frågan. Den andra frågan gäller att det fanns en mycket bred majoritet i kammaren för EES-avtalet. Miljöpartiet fanns inte i riksdagen då, så jag vet inte vad Miljöpartiet hade för uppfattning om EES-avtalet. Men många av de här problemen, bl.a. upphandlingsfrågan som Yvonne Ruwaida tar upp när det gäller miljökrav på datorer, har väl ingenting att göra med medlemskapet. Det har egentligen att göra med EES-avtalet, som jag förstår att svenska folket tyckte var ett ganska lagom steg i de här sammanhangen. Min fråga är: Är det så att Miljöpartiet var emot också EES-avtalet? I så fall är ju kritiken berättigad. Var man för EES-avtalet är det faktiskt så att alla inre marknadsregler hade gällt i Sverige oberoende av om folkomröstningsresultatet hade blivit ja eller nej till en svensk anslutning till EG och den europeiska unionen.
Herr talman! Först vill jag kommentera frågan om folkomröstning och huruvida man respekterar folkomröstningsbeslut. Efter folkomröstningen har vi respekterat beslutet här i kammaren. Det vet alla här i kammaren om att vi har gjort. Däremot innebär inte det faktum att folkmajoriteten en gång har tagit ställning i en folkomröstning att det blir någon slags förändring av människors åsikter. Säg samma sak till den majoritet av Sveriges befolkning i dag som är emot EU! Säg till dem: Det har varit en folkomröstning. Tyvärr - ni måste älska EU nu, för nu är vi med. Vi har haft en folkomröstning och ni kan inte ha en annan uppfattning. Vi har inte röstat mot EU här i riksdagen eftersom folkomröstningen sade ja till EU. Det är den respekten man visar en folkomröstning, att man följer beslutet. Det vi senare har krävt är att varje fördragsändring som sker, varje förändring som gäller EU:s kompetens och hur man fattar beslut på EU-nivå, behöver följas upp med en ny folkomröstning. Men det vill man inte göra från den svenska regeringens sida, och inte från Moderaternas sida heller. Man vill inte underställa varje ny fördragsförändring ett beslut av folket. Man säger att det nu finns något slags stort mandat för att i all framtid fatta beslut om vad EU ska göra och hur EU ska utvecklas utan att fråga folket. Det räcker med att vi har diskussionsforum, kanske en riksdagsdebatt och låter människor säga något på nätet. Men de ska inte få delta i en folkomröstning och säga sitt. Vi har sagt att varje gång man gör en fördragsändring på EU-nivå måste svenska folket få ta ställning till det. Blir det då ett nej till fördragsändring och det inte accepteras av de andra EU-länderna måste man också överväga frågan om medlemskap eller inte igen. Det är inte så att en folkomröstning leder till en sanning i all evighet. Nu är min talartid slut. Jag återkommer till de andra frågorna senare.
Herr talman! Jag ser fram emot svaret på den egentliga frågan om EES-avtalet och inre marknadsreglerna. Såvitt jag förstår är Miljöpartiets politik i dag att Sverige ska utträda ur Europeiska unionen. Det går att drapera det i väldigt många ord. Men såvitt jag minns hade Miljöpartiet inget villkor i folkomröstningskampanjen som innebar att det skulle folkomröstas om varje fördragsändring i fortsättningen. Det är väl så med folkomröstningar. Många vill ha dem - före. Resultaten älskas av dem som det går bra för och man tycker illa om det bland dem som förlorar. Det är den allmänna tendensen kring folkomröstningar. Sedan får jag komma tillbaka till frågan, eftersom politiken är att vi ska utträda ur Europeiska unionen: På vilket sätt förbättras Europeiska unionens miljöpolitik genom att Sverige utträder?
Herr talman! I första hand, kan jag säga, skulle jag vilja ha en så stor förändring av EU så att EU sysslar med det som jag tycker kan ske på EU-nivå. Det är en väldigt radikal förändring. Det innebär att EU t.ex. ska syssla med miniminivåer på koldioxidskatt och svavel, alltså med sådana frågor som verkligen borde ligga på EU-nivå. Det innebär en rejäl bantning av dagens EU. Jag tror att det är väldigt svårt att nå ända dit. Snarare tror jag att utvecklingen går åt ett annat håll; att EU sysslar med alltfler frågor. Varför tror jag att Sverige skulle kunna ha större påverkan om vi var utanför EU? Jag tror att om Sverige hade sagt nej till EU i folkomröstningen, eller gör det framöver, måste man också omförhandla EES-avtalet. EES-avtalet som det ser ut i dag har sina brister. Vi är kritiska till delar av dagens EES-avtal. Vi hade dock rätten att gå före på vissa områden, t.ex. när det gäller livsmedelstillsatser. Där är det EU medlemskapet som hindrar oss att ställa högre krav. Det är inte EES-avtalet som har hindrat oss att ha den miljöpolitik och den matpolitik som vi vill ha utan det är också EU-medlemskapet. Det finns olika regler på olika nivåer. Vi anser att EES-avtalet behöver förändras. Hur tror jag att man kan förändra en värld? Kan man förändra en värld genom att alla länder blir lika dåliga? Det är lite grann så EU ibland blir. Eller så blandar sig EU i väldigt små beslut som borde ligga på en annan nivå. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en situation där vissa länder kan gå före och vara pionjärer på miljöområdet och att inte ha den likriktning som vi i dag ser på EU-nivån. Jag tror att den är livsfarlig. Både ekonomi och andra saker likformas mer och mer. Sakta men säkert tror jag att EU håller på att bygga upp det som jag brukar kalla ett planekonomiskt Sovjetunionen - men med marknadsekonomisk planekonomi. Det är lite grann det som jag ser i dag. Jag hoppas att vi kan få en annan utveckling. Det här är en del av den debatt som vi för.

Herr talman! Till skillnad från Yvonne Ruwaida skulle jag vilja säga att jag tycker att det har varit en väldigt bra debatt här i dag. Det säger jag inte för att jag tycker att utvecklingen av Europeiska unionen och vårt medlemskap är positiv i alla avseenden, men jag säger det utifrån att Sverige är medlem. I mina ögon finns det ingen återvändo. Vi är medlemmar, och därav följer att vår uppgift är att samarbeta och göra det bästa möjliga av vårt medlemskap. Jag säger det också för att jag tycker att den debatt som vi har haft här i riksdagen i dag är bra. Det är bra att riksdagen - äntligen, skulle jag vilja säga - tar sig ton och sätter ned foten för att öka sitt inflytande över Sveriges agerande i Europeiska unionen. Jag tänker bl.a. på att vi nu lyfter fram framtidsfrågorna och visar vad vi som riksdag tycker är viktigt. Även om vi har olika åsikter inom olika partier och mellan partierna är det ändå riksdagen som sådan som uttalar sig. Vi pekar också på betydelsen av hur riksdagen agerar och av att vi ligger steget före och inte bara kommer några dagar innan regeringen ska åka till Bryssel och driva en viss fråga. Det är viktigt att vi kommer med på ett tidigare stadium i utredningar och på andra sätt. Vi har talat om COSAC, samarbetet mellan olika parlament och parlamentariker. Men det gäller också det samarbete vi bedriver mellan olika fackutskott här i riksdagen och mellan utrikesutskottet i Sverige och de andra medlemsländernas utrikesutskott. Det är en typ av samarbete som har kommit och som jag tror vi måste stärka alltmer för att visa att EU inte är regeringarnas ensamma arena. Det är inte heller EU parlamentets, utan de nationella parlamenten har här en väldigt viktig roll. Jag vill peka på en framtidsfråga som inte har kommit fram i debatten så mycket i dag. Det gäller EU:s utvecklingssamarbete. Jag, och många med mig, är oerhört kritisk till hur det ser ut i dag. Vi kan inte bortse från att en så stor andel av vårt svenska bistånd, för år 2000 var det 757 miljoner, går i väg till EU:s bistånd. EU är dessutom en av världens största biståndsgivare. Oavsett om vi tycker att det är bra eller inte är det av allra största vikt att vi lägger oss i och försöker att påverka utvecklingen. Jag är av den åsikten att EU egentligen inte borde ha en gemensam biståndsorganisation och gemensamma projekt. Jag tycker inte att det i grunden är EU:s kompetensområde. Snarare skulle man via samarbete länderna emellan se till att varje land satsade mer. Men kritiken mot utvecklingsamarbetet är så omfattande att det även med de reformer som görs i dag skulle ha varit bättre på ett annat sätt. Men nu har vi en organisation. Därmed måste vi försöka se till att den utvecklas så gynnsamt som möjligt. Där menar jag att grundreceptet borde vara att se till att de gemensamma resurserna inom EU läggs ut på entreprenad till de olika medlemsländerna - svenska Sida, danska Danida etc. - där det finns kompetens. Jag tror inte att jag går för långt om jag säger att väldigt mycket av biståndsverksamheten inom EU i dag sköts på ett sätt som gjordes på 60 och 70-talet på Sida. Man skulle ha mycket att lära därifrån. Jag ska inte upprepa allt som sagts i den omfattande kritiken, eftersom det är väl känt. Det gäller hur den europeiska utvecklingsfonden 1958 utvecklades till Loméavtalet och livsmedelsbiståndet. En viktig del var att få en avsättning för EU:s livsmedelsöverskott. Men biståndet användes också som ett instrument för att uppnå andra förmåner för EU-länderna, och det gick i huvudsak till de gamla kolonierna. Vi kan också peka på hur ECHO, katastrofbiståndet, har varit föremål för omfattande utvärderingar. Korruption och pengar som har kommit fel har varit påfallande. Den låga utbetalningsgraden är någonting annat. Det nya Cotonouavtalet där 77 AVS-länder är med och där fattigdomsbekämpning under det 20 åriga avtalet står i fokus är av stor vikt och är en positiv utveckling där man kan se en förändring. Jag menar att det inte räcker. De reformer som har gjorts är väsentliga. Den nya kommissionären Poul Nielsen har gjort ett bra arbete liksom de svenska representanter som är aktiva på området. Men det återstår väldigt mycket att göra. Jag tycker att Sverige med kraft måste driva exempelvis frågan om barnets rättigheter, miljöfrågor och jämställdhetsfrågor förutom fattigdomsbekämpningen. Där har vi väldigt mycket ett konstaterande och en målsättning på papperet. Men i praktiken har det inte skett särskilt mycket. Inte bara svenska regeringen utan även vi från riksdagens sida måste vara aktiva och följa med olika projekt och försöka påverka. Det är också av väldigt stor vikt hur vi påverkar EU:s bistånd, eftersom vi kan se en mycket positiv utveckling i Sverige vad gäller stödet för internationellt samarbete. Den internationella solidariteten har ånyo kommit fram och omfattas av alltfler. Människor är villiga att hjälpa och tycker att biståndet är ett viktigt instrument. Men om man ser missbruk och hur unionens pengar inte används på avsett sätt kan det också få effekter för det svenska biståndet och biståndsviljan. Därför menar jag att en av de viktigaste framtidsfrågorna är hur den internationella solidariteten som kanaliseras via EU ser ut och hur vi utformar den. Den måste höra till en av de viktiga framtidsfrågorna. EU kan inte operera på egen hand. Det måste också från EU:s sida vara ett engagemang och ett arbete för att utveckla situationen och bidra till en positiv utveckling i de fattigaste länderna i världen.

Herr talman! Detta är ett bra betänkande eftersom det ändå visar en vilja från det sammansatta utskottet att försöka att komma till rätta med den bristande legitimiteten och den klara försämring av vår demokrati som EU-medlemskapet innebär. Detta till trots tillåter jag mig att problematisera. Jag vill för det första påminna om unionens födelse. När Jean Monnet skrev utkastet till det som blev Schumandeklarationen gjorde han det utifrån sina krigserfarenheter. Han hade jobbat med att samordna transporter hos de allierade. Han visste att det var svårt att få olika länder att fungera tillsammans. Han ansåg också att Europa befann sig i nöd. Det gjorde det väl också. Det här var precis efter kriget. Europa kunde inte självt ta ansvar för sin säkerhetspolitik och sina egna angelägenheter över huvud taget. Därför drog Jean Monnet slutsatsen att man fick göra avkall på demokratin och sätta effektiviteten i högsätet. Det gjorde att hans utkast byggde på att man skulle skapa en oåtkomlig överstat. Smaka på orden: oåtkomlig överstat. Det skulle innebära att det skulle vara lätt att ta ytterligare steg i integrationsriktning, men det skulle vara väldigt svårt att ta ett steg tillbaka. Vi kan i dag konstatera att han var väldigt framgångsrik i detta. Det arvet lever kvar. Det allra tydligaste och glasklara uttrycket för detta är EMU. För det andra vill jag ta upp den omdefiniering av demokratibegreppet som har skett under resan in i EU-medlemskapet. Det är skildrat i en doktorsavhandling av Kerstin Jacobsson. Hon har kunnat påvisa hur man för att kunna legitimera EU medlemskapet har fått lov att omdefiniera demokratibegreppet. Man har gått från procedur till s.k. effektivitet. Det har i princip inneburit att vi har kommit tillbaka till samma syn på demokrati men även på ekonomi som rådde vid tiden före första världskriget. Det är i nuvarande system förbjudet att bedriva keynesiansk politik. Den frågan har nog aldrig svenska folket känt att det ställts inför. Jag tror keynesianismen verkligen hade en djup folklig förankring. Varför har det då blivit förbjudet att bedriva keynesianism? Jo, det handlar naturligtvis om att EU systemet garanterar kapitalets fria rörlighet. Det är när kapitalet blir fritt rörligt som maktskiftet sker. Då går makten från politiken till kapitalet. Det kan illustreras av att det egentligen finns tre möjliga mål för valutapolitiken. Det ena är fri rörlighet för kapitalet. Det andra är valet av valutapolitisk strategi, fast eller rörlig växelkurs. Det tredje är självständig ekonomisk politik. Men man kan inte tillämpa alla de tre målen samtidigt. Man måste välja bort något. Det som vi har valt bort genom vårt EU medlemskap är en självständig ekonomisk politik. Nu lever vi i ett ganska anständigt politiskt klimat i alla fall, eftersom vi har en regering som har lyckats sköta ekonomin så föredömligt och har skapat så goda förutsättningar för företagande i det här landet att vi inte har drabbats av marknadens fördömande. Men det minsta som det går snett i vår ekonomi kommer dessa krafter att göra sig gällande. Då kommer vi att se hur snävt vårt handlingsutrymme är. Så redan EU medlemskapet fångar oss i den här fällan, och skulle vi gå med i EMU kommer den situationen att cementeras. Ingenting av det här berörs i betänkandet. Det tycker jag är en allvarlig brist. Det finns heller ingenting i betänkandet som refererar till de varningar som olika forskare har fört fram kring EU-systemets framtida förutsättningar. Det är en annan brist. EU:s egna framtidsforskare har skisserat scenarier som är ganska dramatiska i sina utfall och som inte betecknas som helt osannolika. Hans Agné har beskrivit problematik i en av underrapporterna till Demokratiutredningen. Sverker Gustafsson har också i sin forskning visat på hur oerhört avgörande stabilitetspakten är för EU:s framtida funktionssätt. Jag har inte tid att gå in på detta närmare nu, men hoppas kunna återkomma till det någon annan gång. Herr talman! Det är viktigt med de konstitutionella överväganden som görs i utskottet. Men det är ändå så att det som i grunden kommer att avgöra EU:s framtid är om medlemsländerna och medborgarna kan anpassa sig till EU:s ekonomiska tvångströja. Det är det som är det avgörande. Det är de ekonomiska spänningarna som i slutändan kommer att diktera EU:s funktionssätt. Jag vill avsluta det här anförandet på samma sätt som jag har gjort tidigare med att säga att i EU är makten diffus och auktoritär, i EMU är makten tydlig men oåtkomlig.